Herr talman! Jag anser nog att riksdagen borde engagera sig mer i glesbygdsoch landsbygdsfrågor. Efter att ha sett och hört på debatten när det gäller flyttningen av glesbygdsdelegationen till Östersund, vill jag säga att om man skulle ha ett större engagemang skulle man inte kunna förorda en sådan utveckling. Monica Öhman vill inte debattera alla politikområden i samband med arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken. Hon tycker att var sak skall ha sin plats. Jag hoppas då att Monica Öhman kommer att vara vänlig att gå upp i de kommande debatterna och svara på de frågor som hon har fått och som hon inte tycker att hon skall besvara eftersom de inte passar in i den här bilden. När jag frågar om hon vill vara med och lösa upp monopolen för att skapa arbete åt kvinnor i glesbygd, så vill hon inte svara. När jag frågar henne om hon tycker att beskattning av bilen är en förmån för dem som bor i glesbygd, så vill hon inte svara på det. Hon vill inte heller svara på om hon tycker att elpriset, dubbelt eller tredubbelt ute i glesbygden, är positivt för dem som bor där. Hon vill inte heller svara på frågan om den stora orättvisan inom barnomsorgen. Svaren på alla dessa frågor vill ge i annat sammanhang. Det förvånar mig att hon över huvud taget ställer upp i debatten om arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken, eftersom dessa frågor i allra högsta grad påverkar människors vilja att bo kvar i glesbygd och möjligheter att bosätta sig där.

Herr talman! Jag måste ändå gratulera Erik Holmkvist till det mycket, mycket breda politiska kunnandet. Jag vill se Erik Holmkvist stå i talarstolen och debattera samtliga dessa frågor. Är det i stället möjligen så att man inom moderata samlingspartiet icke har förtroende för varandra i de olika utskotten? För min del kommer jag att överlåta sakfrågor på skatteområdet till de socialdemokratiska ledamöter som sitter i skatteutskottet. Det kan icke vara mitt bord att hålla på att blanda mig i sådana frågor. Jag vet att frågan om monopolen är ett kärt barn för Erik Holmkvist. Jag vill emellertid säga ur norrbottnisk synvinkel att om inte kvinnor i Norrbotten hade haft tillgång till Norrbottens läns landsting i så stor omfattning med alla de vårdcentraler och enheter som finns ute i detta enormt stora län, skulle det ha varit litet sämre med arbete för dessa kvinnor. Jag är inte hundraprocentigt övertygad om att de som har ett vinstintresse i samband med en etablering av en verksamhet, skulle placera sig i Karesuando, Pajala, Jokkmokk, Arjeplog osv. Vi måste skilja på saker och ting. Jag kan vidare inte underlåta att säga att — jag vet det sedan tidigare — Erik Holmkvist i annat sammanhang har hävdat att vårdnadsbidraget skulle vara ett bra ekonomiskt stöd för de kvinnor på glesbygden som icke kan få ett arbete. Jag är icke beredd att ställa upp på det. Vi måste arbeta politiskt för att människor skall ha ett arbete oavsett var de bor och inte någon ekonomisk gåva från staten när de råkar föda barn. Om vi menar allvar med de regionalpolitiska målen, skall vi också verka för att människor får arbete. Avslutningsvis vill jag ta upp kvinnligt företagande. Jag har varit den första att slåss för att kvinnor skall kunna starta företag och arbeta i den verksamheten, och det kommer jag att fortsätta med. Jag kommer att kämpa för att kvinnor skulle ha samma möjligheter som män att starta egna företag. Får vi dock en gång för alla göra en åtskillnad mellan de offentliga monopol som borgerligheten återkommer till och kvinnligt företagande i allmänhet. Jag tror nämligen inte att det är den offentliga verksamheten som är lyckobringande på den verkliga glesbygden.

Herr talman! Nu har vi så att säga kommit fram till finalen av behandlingen av regionalpolitiken för den här gången. I sedvanlig ordning har denna proposition föregåtts av en utredning, nämligen REK-87, som har utrett och lagt fram förslag till ny regionalpolitik. Efter diverse justeringar har regeringen lagt en proposition i ärendet. I propositionen finns enligt mitt och mångas förmenande en rad brister. Inledningsvis tänker jag hålla mig litet till stödområdesindelningen. Tidigare hade vi områdena A, B och C. Såväl REK-87 som propositionen krympte i huvudsak stödområdet till att enbart omfatta områdena A och B, även om regeringen i sin proposition kallar områdena 1 och 2. Regeringen har i det nya området 2 även tagit med några tidigare C-kommuner. Detta gjorde att många kommuner hamnade ute i kylan. Det gällde bl.a. kommunerna Sunne, Årjäng, Säffle, Bengtsfors, Dals Ed och Åmål. Även en rad kommuner i Bergslagen och Norrland liksom Gotland hamnade utanför. Den statistik som regeringen grundade ställningstagandet på var alltför smal och gav ingen rättvis bild av de olika kommunerna. Det finns i dag en högkonjunktur som har gjort att sårbarheten delvis har dolts, men näringslivet är sårbart i området. Vid en kommande lågkonjunktur kan det ske mycket stora förändringar till det sämre. När det gäller kommunerna Sunne, Årjäng, Säffle, Bengtsfors, Dals Ed och Åmål finns det sådana faktorer att det är befogat med fortsatt inplacering i stödområde. Dessa faktorer är bl.a. geografiskt läge, lokal arbetsmarknad, bristfällig infrastruktur, ett sårbart näringsliv — där bilindustrin kommer att omstruktureras med minskade arbetstillfällen som följd — och omställning av jordbruket. Därtill gränsar också flera av kommunerna mot Norge. Norgehandeln har där fått en drastisk minskning efter olika höjningar av priserna i Sverige. Det regionalpolitiska stödet har varit en förutsättning för att företag över huvud taget skall etablera sig på dessa orter. Såsom tidigare kommunalråd i området har jag en erfarenhet från detta. Jag vet därför hur oerhört viktigt det är att ha stödet som en morot, i annat fall sker expansionen eller etableringen på mer centralt belägna orter. Efter det att propositionen lades fram har det förekommit en mycket bred uppvaktning från berörda länsstyrelser och kommuner av utskottet och enskilda riksdagsmän. Jag är därför i dag mycket glad över att utskottet här har tagit intryck och ändrat i propositionen så att de sex angivna kommunerna även framdeles skall ingå i stödområdet. Det gläder mig också mycket att det råder enighet över alla partigränser härvidlag. Jag vill därför tacka alla berörda — ingen nämnd och ingen glömd — som så konstruktivt har arbetat för att få denna justering till stånd. Jag vet också att hitresta kommunalråd, som nu sitter här på läktaren, instämmer i detta tack. Som jag nyss sade är jag mycket glad över det eniga ställningstagandet, men man blir ju aldrig riktigt nöjd här i livet. Jag hade nämligen önskat att få med flera kommuner. För Värmlands del t.ex. hade jag gärna sett att Kristinehamns kommun också hade inplacerats. Vi vet att Kristinehamn har strukturella problem med industrin. Nu senast var det Saab som aviserade nedläggning. Jag hoppas därför att regeringen beaktar detta och inplacerar Kristinehamn i tillfälligt stödområde. Jag noterade tidigare i dag också industriministerns besked att han har för avsikt att placera Kristinehamn i tillfälligt stödområde. Det tycker jag är mycket positivt. Jag har nu pratat om stödområden, men egentligen handlar det om resursområden, för vilka resurser har inte kommit från de här områdena i fråga om skog som ger oss vår största exportinkomst, i fråga om vattenkraften som ger oss elström eller i fråga om rekreationsområden för friluftsliv och turism m.m. Dessa områden är närande och inte tärande, och därför är det skäligt att vi återgäldar litet av det vi får ifrån de här områdena. Vi har nu under några år haft landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva”, som har engagerat många — inte minst förre industriministern och nu varande talmannen. Man har här tagit fram idéer och förslag till åtgärder som kan bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Förhoppningarna har varit stora, och jag hoppas att dessa inte skall grusas utan i stället infrias. Höjningen av länsanslagen till 1 050 miljoner är ett steg i rätt riktning, men det hade behövts mera. Jag vill också framföra att jag tycker det vore riktigt om IKS-stödet vore kvar inom ramen för glesbygdsstödet. Vi menar att det vore riktigt att länsstyrelsen även i fortsättningen finge besluta om IKS-stöd. Från centerns sida vill vi ha likvärdiga levnadsvillkor i olika delar av landet med tillgång till arbete, kommunikationer, utbildning, social och kommersiell service, kultur, fungerande föreningsliv m.m. Detta förutsätter att statsmakterna tar hänsyn till landsbygdens krav och behov. Vi vill upprätta ett åtgärdsprogram för landsbygdens utveckling, där vi bl.a. vill satsa på ett tioårigt program för upprustande av grusvägarna. Vi har ju ett omfattande väggrusnät i vårt land. I såväl Småland, Dalsland, Värmland som Jämtland har vi överallt dessa undermåliga grusvägar som snarast borde förstärkas och beläggas. Det skulle vara en mycket bra insats för landsbygdens utveckling. Även i övrigt är det ju väsentligt att det satsas på kommunikationer, på vägar, järnvägar och flyg. Vi förde ju en trafikdebatt här i förra veckan, så jag skall inte upprepa vad jag sade då. Vidare behövs det också stimulansbidrag för att bygga smålägenheter på landsbygden. Detta är inte minst viktigt för att ungdomar skall ha en möjlighet att bosätta sig på landsbygden. För det är ju så, att har vi inga holkar så får vi heller inga fåglar. Vi vill också ha en återföring av vinsterna från vattenkraften till de producerande regionerna. Detta var ju något som Rek-87 föreslog. Detta skulle vara ett mycket gott tillskott för satsningar i infrastrukturförbättringar i de vattenkraftsproducerande kommunerna och regionerna. Vi vill även ha en kraftig förbätttring av den kommunala skatteutjämningen. Det råder i dag stor skillnad i den kommunala utbdebiteringen. Jag hoppas därför att den utredning som nu skall se över den kommunala skatteutjämningen kommer fram till ett förslag om en skatteutjämning som ger rättvisa kommunalskatter i hela vårt land. Det är också viktigt att göra industriella satsningar, inte minst för att stärka småföretagen. Just småföretagsutvecklingen är mycket viktig inom landsbygdsutvecklingen. Hos småföretagen finns nämligen stor innovationsförmåga, kreativitet och entreprenörsanda som vi bör ta till vara och stödja. För småföretagen behövs det stimulans av både generell och selektiv natur. En åtgärd är att minska skatter och avgifter för småföretagen. Jag tycker också att det finns mycket i EGs småföretagarprogram som man omedelbart borde ta efter här i Sverige. Vi behöver inte vänta på vare sig kommande förhandlingar om EES-avtal eller eventuellt medlemskap. Vi kan anpassa oss på en gång, främst för att skapa ett positivt klimat för småföretagarna. Det är också av stor betydelse att ungdomen har möjlighet till aktiviteter på landsbygden. Oftast är det föreningslivet som står för aktiviteterna. Det kan vara alltifrån idrottsföreningar till kyrkliga och frikyrkliga föreningar. Dessa ideella föreningar gör väldigt fina insatser för trivseln på landsbygden, och de görs oftast genom egna, insamlade medel. Jag anser därför att det är riktigt att stödja och stimulera de här föreningarna. Detta gäller inte minst frågan om samlingslokaler. Tillgång till samlingslokaler är en nödvändighet för att föreningarna skall kunna ordna aktiviteter. Det stöd som i dag utgår via boverket är otillräckligt, och det går i mycket stor utsträckning til Folkets hus och liknande i tätorter. Vi menar att det borde utgå bidrag till samlingslokaler på landsbygden och i mindre tätorter ur ett anslag hos länsstyrelsen. Monica Öhman sade att det har talats om många saker i denna debatt, och det är väl något som hör till sakens natur. Allting griper ju in i regionalpolitiken. Dit hör också de areella näringarna som är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling. Vi förde ju en jordbruksdebatt här så sent som i lördags, så jag skall inte orda så mycket om detta nu. Låt mig i alla fall uttala förhoppningen att den nya jordbrukspolitiken kommer att ge våra jordbrukare en ny framtidstro. Jag hoppas också att jordbruksnämndens översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige skall leda till en justering i positiv riktning av jordbruksstödet till våra skogsoch mellanbygder. Dessa bygder har nu mycket svag lönsamhet, så jag hoppas att den nya jordbrukspolitiken leder till omställning och inte till avställning av jordbruket i skogsoch mellanbygderna. Även skogsbruket är en viktig näringsgren, både som komplement till jordbruket och som en fristående näring. En satsning på småskaligt skogsbruk kan också leda till nya arbetstillfällen. Det finns många andra områden som jag skulle vilja diskutera i det här sammanhanget, men både Börje Hörnlund och Kersti Johansson har ju redan berört många av dessa. Utbildningfrågorna kommer Jan Hyttring att beröra senare under dagen. Jag vill dock som hastigast säga något om skattepolitiken, vilket också flera andra gjort. Det är ju viktigt för regionalpolitiken hur vi konstruerar skatterna. Den nya skattereformen har lett till försämringar för landsbygden. Den kraftigt höjda bensinskatten slår mycket hårt mot dem som är direkt beroende av bilen och för vilka inga andra kommunikationer står till buds. Även reseavdragets värde har urholkats i den nya skattereformen, och kvittningsrätten har tagits bort. Detta kommer ju att verka hämmande vid nyetablering av företag, inte minst när det gäller verksamheten i kombinationsföretag. I stället borde denna verksamhet ha stimulerats. Slutligen, herr talman, vill jag framhålla att det är viktigt att ha en helhetssyn på regionalpolitiken, där olika områden som skatter, kommunikationer, utbildning, kultur, bostäder och jordbruk finns med. Om man ser dessa delar var för sig, utan inbördes samordning, är det lätt att regionalpolitiken kommer i otakt. Om vi vill att människor skall kunna bo och leva i hela vårt land, så måste vi också skapa förutsättningar för detta. Vi måste ha helhetssyn på alla de områden som jag här har berört. Jag hoppas att 1990-tafet skall bli ett årtioende där landsbygden får en positiv utveckling och att vi år 2000 kan säga att hela Sverige lever.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande framför alllt uppehålla mig vid det avsnitt i proposition och betänkande som handlar om särskilda åtgärder i Jämtlands län och samtidigt därmed något beröra frågor med anknytning till Norrlands inland. Jag tror att alla delar uppfattningen att de regionalpolitiska problemen är särskilt svårartade och djupgående i Norrlands inland. Den regionalpolitiska propositionen inleds också med detta konstaterande. Detta är ett svårt problem att brottas med. Det framgår klart, eftersom vi kan se att stora problem kvarstår trots att insatser gjorts under lång tid. Ingen vill ha ett avfolkat inland, och därför måste — vilket nu också föreslås i propositionen — hela tiden nya möjligheter prövas. Vi har i Sverige, vilket redan konstaterats, en osedvanligt låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Glädjande nog har även Norrlands inland ovanligt låga arbetslöshetssiffror för närvarande, även om det fortfarande finns stora inomregionala skillnader. Det är dock viktigt att konstatera att skälen till att arbetslösheten är låg i vissa kommuner i inlandet bl.a. är en följd av att en del av den arbetsföra befolkningen fått ge sig i väg. Åldersstrukturen är alltså ogynnsam i dessa kommuner. Ett exempel är Bräcke kommun i Jämtlands län, som förlorade 7 96 av sin befolkning under åren 1979 — 1989. Det enda år kommunen kan uppvisa ett inflyttningsöverskott är 1988, då det öppnades en flyktningförläggning i kommunen. Men så befinner sig också denna kommun bland dem som haft den sämsta sysselsättningsutvecklingen i landet. Det finns dock exempel på inlandskommuner som kan uppvisa positivare siffror. Det är därför viktigt att i fortsättningen styra insatserna till de orter där de bäst behövs. Jag tycker att det är tillfredsställande att det s.k. stödområdet minskar betydligt trots att stödmedlen ökar. När det gäller stödområdesindelningen inser jag att det är mycket svårt att göra en fullständigt rättvis indelning, vilket också visar sig i det nya förslaget. Jag hade hoppats på några förändringar i det, vilket jag återkommer till. Om det i framtiden skall vara möjligt att bibehålla, trygga och utöka sysselsättningen i utsatta områden måste vi använda oss av en politik som sträcker sig vida utöver traditionell regionalpolitik. Av särskild betydelse är i detta sammanhang villkoren för jordoch skogsbruk, näringar som fortfarande har mycket stor betydelse för sysselsättningen i många inlandskommuner. I lördags fattade vi ett s.k. historiskt beslut om den framtida livsmedelspolitiken, historiskt eftersom fem partier var tämligen överens om denna för landet så viktiga fråga. Jag kan med glädje konstatera att riksdagen genom det beslutet tagit särskild hänsyn till villkoren för det norrländska jordbruket. Ingen menar att problemen kan klaras med att vi enbart arbetar med den befintliga strukturen. Det vore ytterst olyckligt om dessa inlandsområden skulle hamna i det man ibland kallar kunskapsskugga. Inlandet skulle då få karaktären av ett slags reservat, och det önskar inte någon av oss. Men om inlandet skall få del av bl.a. den mycket snabba kommunikationstekniska utveckling som nu sker i övrigt i landet, krävs bl.a. att vi satsar på rikt utrustade stödjepunkter i anslutning till inlandet. Östersunds kommun och de delar av Krokoms kommun som inte föreslås tillhöra stödområde utpekas som en stödjepunkt med betydelse även utanför Jämtlands läns gränser. Monica Öhman har redan berört frågan om satsningar på stödjepunkter och vad de kan komma i åtnjutande av, varför jag inte skall upprepa vad hon har sagt. Jag tycker också att det nya infrastrukturbidraget dels på 200 milj.kr., som skall delas mellan de tre nordligaste länen, dels på 130 milj.kr. — som av regeringen skall fördelas till de prioriterade områdena — är verkligt betydelsefullt. Länen själva måste nu visa framfötterna och komma med förslag till satsningar som förbättrar infrastrukturen och som tar hänsyn till länens olika förutsättningar. Herr talman! Både Östersunds kommun och länet i övrigt har under längre tid varit föremål för särskilt utredningsarbete, i vilket många länsbor och myndigheter dessutom aktivt deltagit. Syftet med utredningsarbetet har varit att få fram förslag för utveckling av Östersunds kommun och länet i övrigt, vilka har så olika förutsättningar. Det är självklart att hela länet med stor förväntan sett fram emot resultatet av flera års utredande. Jag kan konstatera att vi alla i län är överens om att det är bra förslag som presenteras. Förutom de generella resurser som kommer till länet anvisas 82 milj.kr. för olika åtgärder. Dessa inriktas på näringslivsutveckling, utbildning, teknikspridning, arbetsmarknadspolitik och åtgärder inom kulturområdet. Högskolan i Östersund kommer att få tillfälliga forskningsmedel från anslaget för infrastrukturinsatser. Därutöver kommer medel att satsas för förstärkning av utbildningen vid högskolan. En särskild insats kommer att göras för arbetsmarknadsutbildning i länet, och en kvalificerad AMU-utbildning inom skogsmaskinområdet skall byggas upp i Bräcke. Vidare kommer medel att avsättas för länsstyrelsens teknikspridningsprogram och till projekt inom området underhållsteknik. Länsstyrelsen får i uppdrag att utveckla idéer om en anpassning av informationsteknologin till de förutsättningar som gäller för inlandet. Länsstyrelsen får också medel för fortsatt försöksverksamhet för olika kulturprojekt. Dessutom finns förslag om lokalisering av glesbygdsdelegationen till Östersund. Som sagt, allt detta är utomordentligt välkomna och nödvändiga satsningar, som vi är mycket tacksamma för. Nu gäller att länet självt tar till vara denna chans till utveckling och att alla goda krafter förenas. Förslagen är speciellt intressanta, eftersom de är starkt framtidsinriktade och handlar om forskning, utbildning och kunskapsutveckling. Det är bra ur många synpunkter, men inte minst därför att länet måste få medverka till att ändra näringsstrukturen. Vi vet att även om det statistiskt sett ser ganska hyggligt ut i dag, så finns det under ytan djupgående strukturella problem, som kommer att manifesteras så snart en konjunkturavmattning blir verklighet. Det är också åtgärder av denna typ som behövs för att Östersund skall bli en bra stödjepunkt för inlandet. Det är även viktigt att länet ser till att insatserna får en sådan utformning att de upplevs som intressanta för de unga kvinnorna i länet, så att de som nu tvingas ”ge sig i väg” från länet för att få arbete och utbyte av sin utbildning i stället kan stanna kvar. Det är speciellt viktigt i framtiden, när man inte kan räkna med att den offentliga sektorn med sina ekonomiska svårigheter på samma sätt som hittills kan erbjuda den unga arbetskraften jobb. Herr talman! Den nya glesbygdsmyndigheten föreslås bli placerad i Östersund, som jag nyss sade. Den har diskuterats en lång stund i kammaren. Det är utmärkt att glesbygdsfrågorna tilldelas en särskild myndighet, och det är också bra att den föreslås bli utlokaliserad utanför Stockholm. Precis som Monica Öhman nyss sade delas inte den här uppfattningen av moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet. De anser alla att frågorna är av sådan vikt att man inte kan arbeta med dem utanför Stockholm. Jag håller med om att frågorna är av utomordentlig vikt, men även viktiga frågor kan lösas ute i landet. Det finns i dag mycket bra kommunikationer mellan storstaden och Östersund, både genom tåg, flyg samt teleoch datakommunikationer. Det har också miljöpartiet konstaterat i motion A106. I ett stycke med rubriken Stoppa centraliseringen skriver man: ”En orsak till den självgenererande tillväxt som har varit ett utmärkande drag för storstäderna och som är en viktig del i snedfördelningen mellan stad och landsbygd, är maktkoncentrationen. Där beslut fattas, dit dras människorna. Den nya överföringstekniken via tele och data har gett oss nya möjligheter att ändra på detta och öka utlokaliseringen av verk och myndigheter.” I motionen står också en hel del andra bra saker just om hur viktigt det är att vi utlokaliserar och hur det är möjligt i dag med den nya tekniken. Låt mig fråga: Om vi inte kan ha glesbygdsdelegationen utanför Stockholm, vilken verksamhet går det då att utlokalisera? Herr talman! En fråga som vi länge har diskuterat i länet är s.k. återbäring av vattenkraftspengar till de områden som i många år producerat vattenkraft. Den utredning som ligger till grund för denna proposition föreslog att det skulle vara möjligt att få tillbaka pengar. I anledning av dess förslag har regeringen tillsatt en särskild utredare som skall vara klar med sitt arbete före årets slut. Eftersom direktiven till denna utredare väl stämmer med länets tidigare förslag, finns det för närvarande ingen anledning för oss att göra annat än att avvakta förslaget i förhoppning om att det skall bli en för länet positiv utgång i denna fråga. Herr talman! Som jag redan har sagt är vi i länet både tacksamma och tillfredsställda med de föreslagna åtgärderna. Förslaget till ssödområdesindelning är vi dock inte lika nöjda med. Vi kan inte med bästa vilja i världen se något skäl till att Bräcke inte skulle tillhöra högsta stödområde. Det är en stor glesbygdskommun, ungefär hälften av Skånes yta, med 8 600 invånare och med några små tätorter och samhällen. Det är långt till närmast liggande arbetsmarknad i Östersund. En stor andel av befolkningen pendlar dagligen långa sträckor för att komma till ett arbete. Jag har redan nämnt att kommunen haft en mycket dålig sysselsättningsutveckling, en svag befolkningsutveckling och en ogynnsam åldersfördelning. Stora delar av kommunen kommer att gränsa till stödområde 1. I propositionen redovisas att regeringen tidigare när det gällt företagsstöd tillämpat generösa bestämmelser. Utskottet gör nu också ett tillkännagivande om att ärenden i kommunen skall behandlas generöst även i fortsättningen och att kommunens behov särskilt skall beaktas via fördelning av medel ur det infrastrukturbidrag som handhas av regeringen. Så långt är allt gott och väl, men varför då inte fullfölja de goda avsikterna och flytta upp kommunen till stödområde 1, så att kommunen även får del av de sänkta socialavgifterna och kan konkurrera på lika villkor som övriga utsatta kommuner? Margareta Winberg kommer senare i debatten att tala om den övriga stödområdesindelningen och de önskemål som vi från länet har haft. Herr talman! Sammantaget måste man konstatera att med undantag av några skönhetsfläckar är länets egna önskemål väl tillgodosedda i regeringens förslag. Nu gäller det för länet att göra det bästa möjliga av förslagen och att se positivt på de möjligheter som öppnar sig.

Herr talman! Marianne Stålberg talar så vackert om Jämtlands län. Och jag förstår henne — det är ett fint län. Men det är vissa saker som man kan sätta frågetecken för i detta sammanhang, och som gäller sådant som har tilldelats Jämtland i propositionen. Jag åkte runt i Jämtland för en månad sedan, och vid olika diskussioner så var det ofta vägfrågorna som togs upp, inte minst grusvägarna, som är mycket dåliga. Jag vill ställa en fråga: Vore det inte bra att genomföra centerns förslag, som innebär att man upprustar grusvägnätet ganska ordentligt i landet, vilket ju skulle komma även Jämtland till del? Min andra fråga gäller glesbygdsdelegationen, som skall lokaliseras till Jämtland. Precis som folkpartisterna och moderaterna tror jag att man kan lokalisera ut nästan vilken annan verksamhet som helst, dock inte glesbygdsdelegationen. Vi i centern har föreslagit att SIND skall utlokaliseras, men det har vi inte fått något gehör för. Men utskottet har under denna handläggning blivit uppvaktat av bl.a. folkrörelserådets ordförande Claes Elmstedt. Även Marit Paulsen m.fl. har uppvaktat utskottet. De har krävt att delegationen skall vara kvar i Stockholm, så nära regeringen som möjligt, så att glesbygdsfrågorna kan bevakas så bra som möjligt. Detta är något som även Åke Edin, tidigare ordförande i glesbygdsdelegationen, ganska starkt har krävt. Detta förslag går alltså mot glesbygdsdelegationen och många andra som arbetar med glesbygdsfrågorna. Jag tror alltså att man kan lokalisera ut nästan vilken annan verksamhet som helst, dock inte glesbygdsdelegationen.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att folkpartiet yrkar bifall till detta speciella Jämtlandspaket. Men samtidigt är detta ett bra exempel på traditionell socialdemokratisk regionalpolitik som har misslyckats. Det är alltså återigen fråga om ett nytt paket. Det handlar om mineralfrågor, tiske, turism, utbildning, forskning och teknikspridning. Detta är insatser, som folkpartiet anser är mycket viktiga och bra. Men man måste alltid ställa följande frågor: När skall dessa insatser sättas in? Kommer de att passa in i tiden? Är de rätt planerade? När man snickrar ihop ett paket är problemet alltid att insatserna kan hamna fel i tiden. Jag vill notera att Jämtland inte har fått de insatser som Jämtland borde ha fått genom den traditionella regionalpolitiken. Det gäller inom kultur, utbildning, forskning och i fråga om företagssatsningar. Då måste regeringen i ren panik återigen åstadkomma ett paket. Det är faktiskt beklagligt att det skall fungera på det sättet, Alla våra diskussioner i utredningen och i kammaren har faktiskt syftat till att vi skall försöka få till stånd en regionalpolitik som så att säga flyter, så att panikåtgärder inte behöver vidtas. Från oppositionen får vi samtidigt också år efter år konstaterat att regeringen tvingas lägga fram förslag om dessa paketmodeller. Det förvånar mig litet grand att detta paket sätts in så tidigt. Det borde ligga närmare valet. Det är ju så det brukar vara. Jag vill avsluta med att gratulera Jämtland till att äntligen ha fått det stöd som man länger har haft behov av. Men jag ifrågasätter om man skall ha paketmodellen. Då kan man nämligen inte alltid konstatera om insatser kommer rätt i tiden och är väl planerade.
Herr talman! Sigge Godin kan ju känna sig nöjd över att vi i länet tycker att det här paketet är bra, även om han inte tycker det. Jag tyckte att Sigge Godin uttryckte sig litet ambivalent när det gällde om paketet ligger rätt i tiden. Han sade att han tyckte att paketet borde komma närmare valet. För oss i Jämtlands län kommer det rätt i tiden. Vi kommer säkert att komma ihåg det vid valet om ett år. Upprustningen av vägarna är en gammal trätofråga mellan centerpartiet och socialdemokraterna i Jämtlands län. Vi socialdemokrater har samma ambition som centern, nämligen att få mer pengar till våra grusvägar. Den dag som centern verkligen kan anvisa alla dessa miljoner skall vi socialdemokrater säga ja till centerns förslag. Jag förstår inte varför så många är rädda att förlägga glesbygdsdelegationen utanför Stockholm. Det verkar som om länsstyrelsernas ambition, regeringens ambition och alla andra myndigheters ambition att jobba med glesbygdsfrågorna skulle upphöra bara därför att själva myndigheten ligger i Östersund. Så är det väl inte när det gäller andra utlokaliserade verk? Jag tycker inte att detta är ett argument som håller.
Herr talman! Både Marianne Stålberg och jag räknade upp delarna i det ambitiösa program som regeringen föreslår för Jämtland. Alla dessa insatser skall göras samtidigt. Då undrar jag om de är rätt planerade i tiden. Det kanske hade varit mycket mer förnuftigt att göra dessa insatser under ett antal år. Men vi har konstaterat att den socialdemokratiska politiken inte fungerar på ett sådant sätt att Jämtland kunde ha fått dessa insatser i god tid. Nu tvingas regeringen i stället att ta till ett helt paket. Det är bra att Jämtland äntligen får detta, men det hade säkert fungerat väl så bra om detta paket hade tillhört de traditionella insatserna, som vi tycker är viktigare, främst när det gäller utbildning, forskning, kommunikationer och kultur.
Herr talman! Det är roligt att höra att vi är överens om behovet av upprustning av grusvägarna i Jämtland och i andra län. Om vi är överens om det borde denna upprustning också kunna komma till stånd. Medelsanvisningen har tagits upp i flera anföranden tidigare i dag. Börje Hörnlund och Kersti Johansson har fått frågor om denna. De har också redovisat att vi i centern kan anvisa pengar till detta. Men vi i centern har prioriterat de regionalpolitiska satsningarna, inte minst när det gäller pengar till vägar. Därför kan vi också finansiera denna upprustning av vägarna. Jag vill än en gång ta upp glesbygdsdelegationen. De som har arbetat i glesbygdsdelegationen, både politiker och tjänstemän, anser att glesbygdsdelegationen skall vara förlagd så nära regeringen som möjligt, så att glesbygdsfrågorna kan bevakas på ett så bra sätt som möjligt. Jag är mycket positiv till utlokaliseringar, men just denna lilla delegation har när det gäller antalet personer inte någon större betydelse för Östersund. Det är i så fall bättre att ett större verk utlokaliseras, som skulle få en större betydelse. Jag tror att det är mycket viktigt att man här i Stockholm bevakar glesbygdsfrågorna.
Herr talman! Vi i länet säger inte nej till en arbetsplats, även om där skulle finnas bara en eller två personer. Vi anser att det även med tanke på sysselsättningstillväxten är utomordentligt bra att glesbydsdelegationen förläggs till vårt län. Dessutom tycker vi att vi bor så nära problemen att vi kan tillföra denna delegation bra saker som den kan arbeta med. Sigge Godin oroas fortfarande över att dessa insatser skulle sättas in vid fel tillfälle. Jag har inte tolkat det som att de miljoner som länet nu får måste brukas samma dag som de tilldelas. Vi i länet har väl möjlighet att använda dem allteftersom de olika projekten arbetas fram, och de är ju dessutom väl utstakade, eftersom vi har arbetat med dem under många år. Jag tror därför att vi från länsstyrelsen och andra myndigheter skall klara av att använda dessa pengar på ett bra sätt.

Herr talman! Debatten i dag har handlat om pengar och om tekniska konstruktioner för olika stödformer. Jag skall ägna litet tid åt andra värden som har stor betydelse för människorna under en strukturomvandling. Det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att kulturfrågorna i det regionalpolitiska betänkandet tillmäts samma betydelse för en bygds fortlevnad och utveckling som de traditionella näringspolitiska och regionalpolitiska åtgärderna hittills har haft. Strukturomvandling innebär att grunden för människors existens hotas. Arbete och möjlighet till försörjning försvinner. Det som har varit bygdens och människornas identitet och stolthet rycks bort. Från att ha varit en resurs för landet blir människorna något som identifieras med kris och elände. De blir en belastning och känner sig obehövliga. Sådana känslor gör människor illa. Det ger inte heller inspiration för eventuella nysatsningar. Det skapar inte attraktion för etableringar utifrån. Om inte dessa mönster bryts har en process som liknar tvinsot kommit i gång. De verktyg som finns för att bryta depressionen är satsningar på kultur. Det är med de kulturella uttrycksmedlen som man kan bygga upp en ny identitet och en ny självkänsla. Exempel som förtjänar att nämnas är Skinnskatteberg. När man hör Skinnskatteberg nämnas i dag är det inte i första hand industrikrisens Skinnskatteberg man tänker på. Det är körstämmans och elektronmusikens Skinnskatteberg, som lever, sjunger och spelar, vi associerar till. Ett annat exempel är min egen hemkommun, Hällefors. Stålkrisens Hällefors, men i dag också Finnkulturens Hällefors, 400 år av historia med finska förtecken som lyfts fram tillsammans med 60 och 70-talens arbetskraftsinvandrade finnar. Där gestaltas bygdens gamla historia av teatergrupper från finska föreningar från hela Mellansverige. Där rekonstrueras 1600-talsmiljön för att kunna ses med 1600-talets ögon. Det viktiga som där sker är att vi som betraktar oss som svenskar möter våra invandrade kamrater i ett gemensamt intresse för vår gemensamma bakgrund. Där skapar mötet i kulturen också förutsättningar att gemensamt bygga för framtiden. Detta är bara ett par exempel på kultursatsningar som haft betydelse för att förändra attityder, att skapa gemenskap, men också gett den kraft som behövs för att kämpa vidare i strukturomvandlingens motvind. Dessa kultursatsningar har också gett medvetenheten om att vi har mycket att vara stolta över och mycket som vi kan utveckla. Och det är precis vad som behövs: rätten att känna stolthet över vem man är, rätten att känna stolthet över vad man har uträttat och rätten att känna att man faktiskt är en tillgång, också för framtiden. Den rika förekomsten av arbetarspel och bygdespel, som vi kunnat se de senaste åren, är inte bara ett uttryck för lusten att spela teater. Spelen har tillkommit genom en lång process, där man forskat i bygdens eller organisationens historia. Man har dramatiserat historiska skeenden, man har gestaltat människor, gjort rekvisita, scenografi, repeterat och framfört ett angeläget budskap. Genom hela den långa arbetsprocessen har man lärt sig att sätta in dagens händelser i ett större sammanhang. Man har svetsats samman för ett gemensamt mål. Som exempel kan nämnas Norrsundet, Huså, Norberg, Bredsjö. Det finns också goda exempel på hur man förvandlat tidigare arbetsplatser, industrier och miljöer till spännande kulturupplevelser, som skapar intresse långt utanför den egna bygden. Vi har exempel som Ekomuseum Bergslagen, Stråssa gruva, Pershyttan och linbanan i Norsjö. Det är anläggningar med stor attraktionskraft för besökande från hela landet och även för utländska turister. Inga av dessa anläggningar skulle vara öppna och tillgängliga i dag om det inte funnits ett stort engagemang från dem som bor i bygden och dem som verkat på arbetsplatserna. De har arbetat i studiecirklar och föreningar för att lyfta fram, och låta oss andra ta del av, vårt lands historia och rika kultur. Ett nära samarbete har också skett med professionellt kunniga inom t.ex. länsmuseerna. Nya arbetstillfällen har också skapats, dels för att driva anläggningarna, dels för att ge de boende och besökande service. Att värdera kulturell standard har blivit ett begrepp som ökar i betydelse för nylokalisering av företag och verksamheten. Man vill ha tillgång till ett rikt kulturliv, att kunna gå på teater, konserter eller utställningar, att kunna utöva intressen som körsång, instrumentalmusik, amatörteater eller dans. Man vill att ens barn skall ha möjlighet att utvecklas i en bra musikskola, amatörteatergrupp eller bildskola. Man vill ha tillgång till böcker i bibliotek och bokhandel. Tillgången till ett rikt kulturutbud kan vara den faktor som avgör var nyetableringar görs. Tillgången till ett rikt kulturutbud kan också vara den faktor som får avgörande betydelse för om man skall stanna i en bygd. Sett ur det här perspektivet är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att kultursatsningar skall jämställas med näringspolitiska satsningar beträffande användningen av anslaget för regionala utvecklingsinsatser. Det är en stor och principiell förändring. Denna förändring leder till en helhetssyn på samhällsplaneringen i de områden som genomgår strukturomvandling. Samhället måste planeras, inte bara för arbetstillfällen, utan också för en hög kulturell standard som ger livskvalitet för oss alla, oavsett var i landet vi bor. Därför, herr talman, vill jag för kulturutskottets majoritet yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! I en bilaga till betänkandet kan man utläsa att 80-talet blev ett förlorat årtionde för stora delar av vårt land, däribland Norrbottens län. Antalet invånare i Norrbotten har minskat med 4 200 sedan ingången av 80-talet. För inlandskommunerna är utvecklingen särskilt allvarlig. Avfolkningen uppgår till drygt 6 900 personer i dessa kommuner. Det är den tysta katastrof som inträffat under 80-talet och som visar på bristerna i den regionalpolitik som förts. I skuggan av socialdemokraternas många vackra, men ack så innehållslösa, tal om Sverige på rätt väg har det norrbottniska inlandet fått gå tvinsotens väg. Endast fyra av kommunerna i Norrbottens län kan uppvisa ep befolkningsökning, nämligen Luleå, Piteå, Boden och Haparanda. Det visar att 80-talet har inneburit en ökad inomregional obalans i länet med ökning i de stora kustkommunerna, medan inlandet har avfolkats. Långsiktigt är det allvarligt, eftersom klyftan mellan kustregionen och kommunerna i inlandet samt Tornedalen ökar. Det är lika allvarligt som när obalansen och klyftorna ökar mellan storstadsområden och landsbygdsområden, Här har vi ett mycket allvarligt problem. Norrbottens framtid skall inte bygga enbart på några starka kustkommu ner. Det är nödvändigt att ha bosättning, arbetsplatser, service, sjukoch hälsovård, utbildning osv. i alla delar av länet. Den negativa befolkningsutveckling i inlandet som vi upplevt och upplever måste hejdas. I annat fall riskeras stora geografiska områden i Norrbottens län inom något eller några decennier att bli fullständiga ödebygder. Är det detta som Monica Öhman, Marianne Stålberg och andra socialdemokrater önskar? Om inte, varför agerar ni inte mera kraftfullt i regionalpolitiska sammanhang? Regeringens förslag till regionalpolitisk områdesindelning för Norrbotten är anmärkningsvärt på många sätt. Det innebär exempelvis att en av kommunerna, Älvsbyns kommun, får sämre villkor än t.ex. kustkommunerna Kalix och Haparanda. Älvsbyn har, vill jag påstå, blivit den bortglömda kommunen i regionalpolitiskt sammanhang. Många förefaller leva i tron att arbetsmarknadssituationen är tillfredsställande i kommunen. Ändå har Älvsbyns kommun sedan länge tillhört de fem mest arbetslöshetsdrabbade kommunerna i landet. Därför måste kommunen inplaceras i ett område med bättre villkor än regeringen har föreslagit. Jag yrkar bifall till det yrkande som Börje Hörnlund tidigare gjorde i dessa frågor. Kommunen bör ingå i samma resursområde som t.ex. Arvidsjaur, Kalix, Haparanda, Övertorneå m.fl. Herr talman! Centern har i nästan 15 år drivit kravet att vinsterna från vattenkraften skall återföras till länet. Därmed skulle Norrbotten få väsentliga resurser när det gäller att främja investeringar i företag, vägar och kommunikationer. Ett återförande av vinsterna från vattenkraften skulle också få stor betydelse för andra delar och vattenkraftsproducerande områden. Det har varit upprörande att beskåda hur socialdemokraterna avvaktat och förhalat och hur de försvårat för Norrbotten att få del av vattenkraftsvinsterna. Även de socialdemokrater som haft möjlighet att påverka detta i regionalpolitiska utredningen och nu i utskottet har lagt sig för den centrala regeringsmaktens ovilja att släppa ifrån sig vattenkraftsvinsterna. På lång sikt är jag emellertid förhoppningsfull. Förr eller senare kommer vi i centern att få igenom vårt förslag. Vi upplever nämligen ett starkt och brett folkligt stöd för vårt krav på att vattenkraftsproducerande områden skall få del av vattenkraftsvinsterna. På samma sätt förhåller det sig när det gäller vårt förslag om att sänkningen av arbetsgivaravgifterna skall omfatta all verksamhet och alla företag — med undantag av statliga och kommunala myndigheter — i hela resursområde A. Detsamma gäller jordbruket i hela Norrbottens län. Sänkta arbetsgivaravgifter är, menar vi, ett bra vapen, ett instrument som också kan bli ännu bättre när det gäller att skapa en ökad sysselsättning samt konkurrenskraftiga företag. Frågan om sänkta arbetsgivaravgifter för företag i inre delen av Norrland har ju också diskuterats många gånger. Det är intressant att konstatera att vi nu är framme vid ett delmål. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna omfattar hela inre delen av Norland. Men det hade varit bra mycket bättre om sänkningen också hade omfattat all verksamhet. Frågan diskuterades ju i samband med förra regionalpolitiska utredningen. Av olika skäl nådde vi inte riktigt ända fram den gången. Men nu har vi kommit en bit på vägen. Det är fel att, som socialdemokraterna nu föreslår, undanta vissa branscher i de aktuella områdena, som ju är de mest utsatta områdena i Sverige. Därför tycker jag faktiskt att all verksamhet i den inre delen av Norrland — resursområde A — kunde omfattas av sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Så helt kort några ord om glesbygdsdelegationen. I likhet med vad många talare har sagt tycker också jag att det är dåligt att så att säga skicka delegationen till Östersund. Regeringen avhänder sig härigenom ett effektivt instrument när det gäller att påverka och utveckla glesbygdsfrågorna i departementet. Glesbygdsdelegationen skulle ha långt större möjligheter att göra ett fint arbete om den fick utgöra en integrerad del av regeringens administration. Mot den bakgrunden tycker jag att delegationen — och detta har vi i centern tidigare framfört — bör vara kvar här. I stället kunde man med fördel lokalisera ut industriverket. Herr talman! Med dessa ord ansluter jag mig till de yrkanden som tidigare har framförts i debatten av bl.a. centerns Börje Hörnlund.

Herr talman! Först några anmärkningar beträffande det som har sagts om EG-anpassningen av regionalpolitiken. Den som läser vad som står på t.ex. s. 107 i propositionen torde bli övertygad om att stödområdets halvering vad gäller invånarantalet främst är en anpassning till de bedömningar som man tror att EG gör. Men egentligen vet vi inte vilka bedömningar av regionalpolitiken i Sverige som EG gör. Såvitt jag förstår skulle EG — enligt det frihandelsavtal som Sverige har undertecknat — ha kunnat kommentera eventuell kritik i den kommitté som administrerar avtalet. Om jag förstår industriminister Rune Molin rätt konstaterar han att man ännu inte är färdig med de regler som Sverige nu anpassar sig till. Men varför är det då så bråttom med anpassningen till de europeiska finansintressenas behov? Såvitt jag förstår har EG-byråkratin inte kritiserat storleken på stödområdet i Sverige. Däremot har EG farit fram ganska hårdhänt mot EG-medlemmen Danmark. Har vi frågat danskarna vad de tycker om EGs regionalpolitiska regler, vilka vi nu skall anpassa oss till? Vi borde kanske samarbeta med de små länderna i Europa — både inom och utanför EG — för att kunna ta upp kampen för utsatta regioner. Det behövs inte någon större utläggning om problemen i Norrbotten. I stora stycken instämmer jag i det som Per-Ola Eriksson och andra talare här har sagt. Jag vill bara understryka allvaret i detta med att Norrbottens inland under 80-talet har förlorat närmare 7 000 personer. Dessutom fortsätter den könsmässiga obalansen att förvärras. Männen blir kvar i länet och kvinnorna flyttar ut. Om ingenting görs för att åstadkomma en förändring i det avseendet kommer väl också männen att flytta från länet. Som flera andra talare här har understrukit är arbetslösheten konstant tre fyra gånger högre än vad som gäller i övriga delar av Norrbotten. Pajala kommun har sex sju gånger större arbetslöshet än övriga riket. I Arjeplog, där arbetslösheten hittills har varit ganska låg, hotar stora orosmoln i och med att blygruvan i Laisvall avvecklas. När det gäller malmfälten räknar man med att LKAB skall minska personalen med i storleksordningen 1 000 personer inom loppet av några år. Om ingenting görs kan man också vänta sig att personalstyrkan inom stålindustrin i Luleå reduceras med flera hundra personer. Likaså reducerar domänverket sin personalstyrka mycket kraftigt. Detta förorsakar givetvis problem, inte minst i inlandet. Trots satsningarna i och med det senaste Norrbottenspaketet, vilket i många stycken har varit positivt, tornar alltså problemen upp sig på många håll i länet. Därför menar jag att det är olyckligt att just nu inskränka stödområdet så kraftigt som det här talas om. Det vore rimligt om Älvsby kommun, Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Boden samt Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kunde föras till stödområde 1 och den resterande delen av länet till stödområde 2. Vi i vänsterpartiet har reserverat oss till förmån härför. Älvsby kommun hade 1989 högre arbetslöshet än såväl Jokkmokk som Arjeplog och ungefär lika hög arbetslöshet som Kalix kommun, som tillhör stödområde 1. Trots den inflyttning till kommunen som skedde under 80 talet har befolkningen stadigt minskat. Det är bara Pajala och Kiruna i länet som har högre arbetslöshet bland kvinnorna. Såväl länsstyrelsen som landstinget i Norrbottens län har i sina remissvar sagt att Älvsbyn bör höra till stödområde 1, och det är en utbredd uppfattning i länet att det skall vara så. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt, Edefors och Gunnarsbyn kan möjligen få litet stöd av sina centralorter. Men Älvsbyn i sig skall ju vara centralort. I dag nöjer jag mig med att endast yrka bifall till reservation 171, som gäller just Älvsbyn. Jag är övertygad om att riksdagen under de närmaste åren kommer att bli tvungen att behandla de speciella problem som finns i Arjeplogs kommun. Inom några år kommer merparten av industrisysselsättningen att försvinna, och det blir en stor påfrestning för den här lilla fjällkommunen med ca 3 800 invånare. Alla möjligheter till lokalisering av statlig eller annan offentlig verksamhet till Arjeplog måste därför noga undersökas. Givetvis måste man också fortsätta med malmprospekteringen i området för att försöka hitta nya möjligheter till gruvverksamhet. När den proposition om ökad malmprospektering kommer som vi hoppas på får vi anledning att återkomma till den frågan. Alla åtgärder som på ett konstruktivt sätt kan bidra till att Arjeplogs problem kan lösas är värda att få stöd. En särskild Arjeplogsdelegation, något som centern har föreslagit, skulle kunna vara en lösning. Jag håller med om att utskottskansliet har gjort utmärkta insatser för att få fram detta omfattande betänkande. Men trots det kan jag inte påstå att jag är helt nöjd med behandlingen av mina yrkanden i motion 1989/90:A110. När det gäller satsningarna på det som vi i vårt parti kallar för infrastrukturens område sätter jag mitt hopp till de 200 miljoner som skall satsas på infrastrukturen i de fyra nordligaste länen samt till den höjning av anslaget till regionala utvecklingsinsatser som utskottet föreslår. En av de viktigaste infrastrukturella satsningar som man kan göra på Nordkalotten är att bygga ut kommunikationerna. För att möjliggöra en sådan utbyggnad behövs det resurser i miljardklassen. Jag tänker då på de åt gärder som behövs när det gäller förstärkningen av stambanan, påbörjandet av Bothniabanan samt kommunikationerna med de andra länderna på Nordkalotten. Men i det avseendet avslogs våra förslag i samband med att trafikutskottets betänkande 27 behandlades den 7 juni. När det gäller frågan om att riksdagen ännu en gång bör markera de statliga företagens ansvar och behovet av investeringar i Norrbotten hänvisar man till näringsutskottets betänkande 35, där ett likartat förslag avstyrks med den enkla motiveringen att något uttalande i frågan inte var påkallat. Motiveringen synes mig något tunn, mot bakgrund av vad jag nyss har sagt om neddragningen av personalstyrkan i de statliga företagen i Norrbotten. Enligt de utredningar som statens industriverk gjorde för cirka tio år sedan angående möjligheterna till ökad vidareförädling av den sågade träråvaran borde det under 80-talet ha funnits helt andra utvecklingsmöjligheter för träindustrin i skogslänen än som varit fallet. Statens industriverk arbetar vidare för att stimulera utvecklingen av trämanufakturindustrin. Jag tycker att det är lämpligt att på något sätt understryka vikten av att detta arbete påskyndas. Här hänvisar utskottet till näringsutskottets betänkande nr 30, som även det behandlades den 7 juni. I detta betänkande framhålls ju att branschprogrammet för träindustrin skall avvecklas inom tre år. Tydligen skall detta ske oavsett hur programmet faller ut. Denna ståndpunkt är inte vidare pådrivande. När det gäller min önskan att regeringen skall redovisa de försök som gjorts med bakteriell lakning av malmer hänvisar utskottet till betänkande nr 31 från näringsutskottet. Jag har i detta betänkande inte kunnat hitta någon hänvisning till en sådan redovisning. Däremot har man i betänkandet behandlat miljöproblem i samband med utlakning av metaller från avfallshögar vid gruvor. Behandlingen av min önskan om redovisning av försöken med bakteriell lakning måste alltså sägas vara minst sagt torftig. Det finns, herr talman, många anledningar att återkomma i regionalpolitiskt och näringspolitiskt viktiga frågor. Vårt parti kommer att ge sitt bidrag till att försöka hålla beslutskraften i parlamentet vid liv, även om den på många håll hotar att urholkas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 171.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid den motion som jag och mina partikamrater från Norrbotten har skrivit angående Älvsbyns inplacering i stödområde. Många talare har redan framhållit det problem som finns när det gäller Älvsbyn. I propositionen fastslås, och det måste nog understrykas fastän det har sagts tidigare i dag, att de övergripande målen ligger fast. De går ut på att varje människa, oavsett bostadsort, skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Detta bör nogsamt noteras. Vidare sägs i preciseringen att det skall vara en rättvis fördelning av välfärden och en balanserad befolkningsutveckling. Man skall också se till att rättvisa, valfrihet och ekonomisk tillväxt främjas. Med detta som utgångspunkt måste man känna stor besvikelse över arbetsmarknadsutskottets behandling av den här motionen. Ser man på reser vationerna finner man hur oerhört splittrat synsättet är när det gäller behandlingen. Jag förstår naturligtvis att det har varit oerhört besvärligt för arbetsmarknadsutskottet att arbeta fram ett betänkande med så många reservationer och så många viljor, men jag är besviken och den besvikelsen delar jag säkert med invånarna i Älvsbyns kommun. Ser man på Älvsbyns förutsättningar kan man konstatera att det är större arbetslöshet i Älvsbyn än genomsnittsarbetslösheten i Norrbotten. En femtedel av den arbetsföra befolkningen pendlar ut från kommunen, och befolkningsutvecklingen har varit mycket mer ogynnsam i Älvsbyn än i de andra kommunerna. Främst ungdomar och andra arbetsföra personer flyttar. Det här talar i stort för att arbetsmarknadsutskottet har missbedömt situationen. Givetvis skulle det, herr talman, se naturligt ut om jag här från riksdagens talarstol stödde vänsterpartiets reservation 171, som Bengt Hurtig och utskottsmajoritetens företrädare har yrkat bifall till. Jag kommer inte att göra detta av den anledningen att jag tycker att det är ett oerhört spel för galleriet att stödja sådana reservationer. Har man i utskottet inte lyckats att påverka, är det för mig ganska oväsentligt om jag stöder reservationen eller ej. Jag kommer alltså inte att yrka bifall till den kommunistiska reservationen, ej heller till den centerpartistiska reservationen. Den senare innehåller en hel del saker som jag absolut inte kan ställa upp på. Däremot, herr talman, kan jag upplysa riksdagen om att frågan för min del inte är utagerad. Naturligtvis kommer jag tillbaka med arbetsuppgifter för arbetsmarknadsutskottet då tillfälle ges.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att i valet mellan att ställa upp för en kommun i Norrbottens län, som Leif Marklund nyss har pläderat för, och att kapitulera för partipiskan i den socialdemokratiska gruppen väljer han kapitulationens väg.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottet har vi inte yrkat speciellt bifall till Leif Marklunds motion, utan vi har hållit oss till linjen i våra två motioner som berör regionalpolitiken. Hade Leif Marklund yrkat bifall till sin egen motion hade jag kunnat stödja honom.
Herr talman! Per-Ola Eriksson försöker göra detta till att jag skulle vara underställd partipiskan. Jag försökte förklara, men Per-Ola Eriksson kanske inte lyckades förstå vad jag menade. Har man i utskottet icke lyckats komma överens, finns det mycket små möjligheter att ändra på detta inför beslutet i denna kammare. Med den splittring av reservationerna som föreligger blir det helt hopplöst. Det är av den anledningen jag anser att jag kan återkomma och arbeta vidare med frågan. Till Bengt Hurtig kan jag framföra ungefär samma argument. Det är ganska meningslöst att yrka bifall till reservationerna eller sin egen motion. Det kommer inte att ändra kammarens beslut.
Herr talman! Det är ett ganska intressant uttalande som Leif Marklund gör, som man egentligen skulle kunna föra en längre debatt om. Men jag vill fråga Leif Marklund, med anledning av att han säger att han skall återkomma, vilka signaler han har fått från utskottet som säger att när han nästa gång aktualiserar frågan skall han få igenom sitt krav. Är det inte lika bra att vi går till beslut och att Leif Marklund ställer upp bakom de partier som vill att Älvsbyns kommun skall inplaceras i ett högre stödområde?

Herr talman! Jag har naturligtvis precis samma möjlighet att få mina motioner behandlade ett annat år och att få frågan om en förändrad placering av Älvsbyn i stödområdena seriöst behandlad i arbetsmarknadsutskottet. Då hoppas jag att både centerpartiet och vpk kan komma överens om en gemensam skrivning om Älvsbyn. I dag är de ganska splittrade i sina reservationer, vilka är utformade på två olika sätt.

Herr talman! Här har diskuterats mycket om regionalpolitiken, men jag har ytterligare synpunkter som jag gärna vill framföra i mitt anförande. En aktiv regionalpolitik skall innebära investeringar för framtiden och för en långsiktig politik för människors boende och arbete, för kultur och för sociala funktioner. Riktlinjerna skall vara klara och entydiga. Som en av grundförutsättningarna utkristalliseras då mönstret att människor kan bo och verka i hela vårt avlånga land på någorlunda jämbördiga villkor. Folkpartiets målsättning är att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort och därmed åstadkomma en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard för landets olika delar. Jag kan emellertid inte bortse från att levnadsvillkoren mellan söder och norr i vårt land skiljer sig markant. Inte minst beror detta på den geografiska strukturen. Vi har ett avstånd på 160 mil mellan den sydligaste och nordligaste delen. Det innebär också att långa vintrar kännetecknar Norrland och Norrlands inland, vilka kan börja i mitten av oktober och pågå till mitten eller slutet av april. Men det sydligare Sverige upplever vissa år aldrig en riktig vinter, med dess problem, måste jag säga. Det är egentligen för självklart att behöva påpeka detta förhållande, men erfarenhetsmässigt vet jag att bilden av Norrland och Norrlands inland inte är särskilt klar och entydig. Det är svårt att inse den direkta skillnaden om man inte själv vistas i dessa delar av landet. Politiken syftar till att utjämna de skillnader som finns där det är möjligt. Klimatet kan vi inte göra något åt. Framför allt är avsikten att underlätta för näringslivet och att nå ut på marknaden med varor och tjänster. Bra och tillgängliga kommunikationer till rimliga kostnader är ett måste. Här har regeringen försummat att satsa nödvändiga medel. Från Norrlandslänen har under flera år framförts gemensamma krav och önskemål om en regionalpolitisk satsning vars syfte är att åstadkomma en nationell balans. Från folkpartiets sida har vi hörsammat kraven och insett problematiken. Vi föreslår därför att en regionalpolitisk utredning skall tillsättas. Vi har i dag att ta ställning till en del av förslagen som framkommit i det sammanhanget. Låt mig än en gång konstatera att målen för regionalpolitiken måste vara långsiktiga och ge likartade betingelser för människors välfärd: arbete, service och god miljö. Ett mål som måste nås och som nu hålls levande i ett läge med stora regionala skillnader i levnadsförhållanden och med ett minskat ekonomiskt utrymme — vilket med stor tydlighet framstår som resultat av den förda socialdemokratiska politiken — är att människor skall kunna göra sina aktiva insatser för samhällsbygget oavsett bostadsort. Jag uppehåller mig länge kring detta ställningstagande, men jag tycker att det är själva kärnan i regionalpolitiken. Tyvärr inger det nu liggande förslaget hopp om en mer anpassad regional politisk satsning för Norrlands inland. Den socialdemokratiska regeringens satsningar visar fortfarande på en övertro på myndigheter och centrala verk. På annat sätt kan inte förslaget om att upphöja glesbygdsdelegationen till en myndighet tolkas. Det spåret leder definitivt fram till mer byråkrati och krångel. Man litar inte på den enskildes förmåga att på någorlunda jämbördiga villkor få utveckla kreativitet och kunnande, utan där skall myndigheten ta över. Därför blir också den nya stödområdesindelningen en stötesten. Näringslivet och inte minst småföretagandet är synnerligen beroende av rättvisa och jämbördiga villkor. Den nya områdesindelningen är allt annat än rättvis. Förslaget är illa underbyggt och kommer att ge felaktiga signaler. Ett samhälles inplacering i ett stödområde kan många gånger vara av avgörande betydelse för utveckling och fortlevnad av bygden, vilket vi snart kommer att bli varse med detta beslut. Jag har i motion 1989/90:71, yrkande 2, tagit upp frågan om nedsättning av socialavgifterna. Jag anser att motionen inte fått en relevant behandling i utskottsbetänkandet. Den borde också ha redovisats i den länsvisa uppräkning som skett för Västerbottens del på s. 221 i betänkandet. Där saknas motionen tyvärr. Jag har emellertid stor förståelse för det arbete som utskottet har haft och sluter mig till att misstag kan uppkomma. Jag vill starkt framhålla den oro som uttalas från olika kommunföreträdare och företag. Jag delar själv den oron vad gäller områdesindelningen och att förslaget om nedsättning av socialavgifter inte tillräckligt tar hänsyn till de speciella problem som finns i vissa inlandskommuner i Västerbotten, t.ex. Norsjö, Jörn och Kalvträsk. Däremot har jag ringa förståelse för och kritiserar starkt regeringen för att utan relevant underlag radera ut stödområde C. Vilket beslutsunderlag kan redovisas? Vi i folkpartiet efterlyser en utredning som på något sätt kan signalera effekterna, för eller emot. Här behövs en ny utredning på samma sätt som nu en utredning om återföring av vinstmedel av vattenkraftsproduktionen tillkommer. Folkpartiet har i reservation nr 7 utvecklat våra åsikter, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 7 och reservation nr 2. Regionalpolitik får inte utvecklas till att bli första hjälp i hastigt uppkommande krissituationer i avgränsade regioner och inom län med i stort sett stabila arbetsmarknader, vilket tyvärr alltför mycket kännetecknat den socialdemokratiska regionalpolitiken. Jag kan nämna Malmö och Uddevalla som exempel. Med en sådan politik kan aldrig de regionalpolitiska hjälpmedlen optimalt användas. Klara, långsiktiga spelregler skall gälla. Folkpartiet vill decentralisera beslutsfattandet och föra ut besluten till länen och länsstyrelserna, som har bättre kompetens och kunskap om problemen än de centrala verken. De kommer även att ha det i förhållande till den nya glesbygdsmyndigheten. Folkpartiets förslag om att höja länsanslaget betydligt över vad regeringen ansett nödvändigt vinner också gehör i kammaren i dag. 1 050 milj.kr., dvs. 150 miljoner mer än vad regeringen har föreslagit, blir tydligen kammarens beslut i dag. Det är också mer än vad moderaterna har föreslagit. Det är ett betydande påslag som kommer att ge effekter direkt ute i bygderna. Jag tänker särskilt på det förslag som jag framfört i motion 1989/90:96. Den handlar om kvinnornas situation i Norrlands inland. Den negativa befolkningsutvecklingen i norra Norrland och i exempelvis Västerbotten är mycket oroande. Befolkningen i länets inlandskommuner minskade under åren 1986-1988 med nära 800 personer. Det är i huvudsak de unga kvinnorna som reser söderut. Prognoser visar att utflyttningen fortsätter. Länsstyrelsen i Västerbotten — där jag själv sitter med — har mycket seriöst tagit sig an problematiken. Vi arbetar för att inlandet måste utvecklas med speciella insatser, koncentrerade på en rimlig befolkningsutveckling, där kvinnorna har en nyckelroll. Insatser behövs för utbildning, kompetensbreddning, teknikspridning och kommunikationer. Försvinner kvinnorna dör bygden ut. I vårt län, liksom i andra Norrlandslän, pågår en rad projekt inriktade på att öka sysselsättningen för kvinnor och att få fler kvinnor att starta eget. Av de ca 500 nya företag som tillkom i Västerbotten 1987 svarade kvinnorna för en tredjedel av etableringarna. En väl fungerande vuxenutbildning har också stor betydelse för att få kvinnor att bli trogna sin hembygd. Annaprojekten i Västerbotten har också visat vägen för nya idéer. Med andra ord behövs det en rad regionala utvecklingsinsatser och projektstöd inom olika områden, kulturområdet inte minst, som har försummats. Herr talman! Många förslag och förväntningar har skapats genom kampanjen Landsbygd 90. Ett är säkert, att kraftiga åtgärder behövs nu för att stoppa utflyttningen, och fler insatser måste tillkomma, inte minst med sikte på kvinnornas speciella önskemål beträffande fritidsoch kulturmiljön. Alla är inte intresserade av älgjakt och fiske. Jag föreslog 15 miljoner till de fyra Norrlandslänen, speciellt riktade till aktiviteter för kvinnor. Förutsättningarna att genomföra mer direkt riktade insatser för kvinnor i Norrlandslänen ökar nu, eftersom länsstyrelserna får ökad frihet att själva besluta om anslagen, inte minst tack vare oppositionens krav på ökade länsanslag som kommer att beslutas nu.

Herr talman! Västerbotten kallas för det kompletta länet. Där finns hav och fjäll, landsbygd och stad. Där finns skog, malm och älvar. Under decennier har vi i Västerbotten tillsammans med övriga Norrlandslän svarat för en försvarlig del av Sveriges exportinkomster. Vi har levererat elströmmen, och vi har stått för arbetskraften. Och ändå finns det en utbredd uppfattning att Norrland tär på Sveriges ekonomi, att vi som bor där är en belastning för Övriga Sverige. Börje Hörnlund skall ha en eloge för den redovisning han gjorde. Den visade att det som vi eventuellt snedbelastar eller tär på handlar om 0,75 90 av statsbudgeten. Synsättet att vi i Norrland tär på ekonomin slår tyvärr igenom också i regionalpolitiken, där man har missat helheten, nämligen att vi faktiskt är ömsesidigt beroende och att stad och land, nord och syd inte är varandras motsatser utan varandras förutsättningar. Avsaknaden av helhetssyn är den ena stora bristen i regionalpolitiken och i det betänkande som vi i dag diskuterar. Den andra är det näst intill obefintliga kvinnoperspektivet. Trots att det pågår stora, genomgripande förändringar i den svenska politiken, som var och en för sig kommer att få stora konsekvenser för Norrland och Västerbotten, saknas det en analys av de samlade effekterna. Inom loppet av en vecka kommer vi här i riksdagen att fatta beslut om en ny jordbrukspolitik — det gjorde vi i lördags —, århundradets skattereform — det skall vi göra på onsdag —, regionalpolitik — den diskuterar vi i dag —, ett ekonomiskt krispaket, som bl.a. innebär kommunalt skattestopp, och trafikoch forskningspolitik inför 90-talet, som vi redan har fattat beslut om. Dessa beslut kommer att påverka utvecklingen i Västerbotten, men ingen kan svara på vilka de sammantagna effekterna blir, därför att man saknar en helhetssyn. En konsekvens av denna bristande helhetssyn och kanske av bristande kunskaper är synen på inlandet. Var börjar egentligen inlandet? I Västerbotten anser vi att vi har tio inlandskommuner. Men utskottsmajoriteten — som den här gången består av socialdemokrater och moderater — anser att fyra av Västerbottens inlandskommuner inte skall ingå i stödområde 1. Det gäller Norsjö, Vindeln, Lycksele och Bjurholm. Det är ett felaktigt beslut, och jag vill vädja till kammarens ledamöter att ändra på det och rösta för reservationerna 160 och 162. Till skillnad från en del andra här tror jag att det är viktigt att man vågar stå upp och stödja sitt eget hemlän och de motioner man eventuellt själv har skrivit. Det är en viktig signal till dem som jobbar ute i kommunerna, och det bidrar till att motverka det politikerförakt som sprider sig när man säger ett och gör ett annat. Det vore därför intressant att veta hur socialdemokraterna och den moderata ledamoten från Västerbotten tänker rösta. Det vore också intressant att veta hur folkpartiet ställer sig — folkpartiet har ingen reservation när det gäller just de här kommunerna. Det tio inlandskommunerna i Västerbotten har under hela 1960-, 1970 och 1980-talen haft en stor befolkningsminskning och utvecklats enligt samma modell som många andra inlandskommuner i norra Sverige. Utflytt ningen har berott på arbetslöshet, och den i sin tur har förorsakats av en genomgripande strukturomvandling. Det är först under de senaste två tre åren som man har kunnat märka en förändring. Under perioden 1980-1987 har den kraftigaste försämringen skett inom de fyra kommuner som man i propositionen föreslagit skall tillhöra stödområde 2. Dessa fyra kommuner har var och en sina särskilda skäl som talar för att de skall höra till samma stödområde som resten av inlandet. Bjurholm är Sveriges minsta kommun med ett invånarantal på 2 990 — det är inte många människor. Mellan 1980 och 1988 minskade befolkningen dessutom med 12 90. Nästan en tredjedel av de 3 000 personerna är över 64 år. Man har en sysselsättningsutveckling som är den näst sämsta i hela Sverige. Om inte det skall kvalificera för att tillhöra stödområde 1 vet inte jag vad som skulle göra det! Vindeln har under flera år på 1980-talet visat upp länets högsta eller näst högsta födelseunderskott, och genomsnittet för åren 1983—1989 är minus 31 personer per år. Norsjö har förutom samma problem som Bjurholm och Vindeln också det problemet att man har ett mycket stort kvinnounderskott. Lycksele är den av dessa fyra kommuner som inte uppvisar lika dystra siffror som de tre övriga, men Lycksele är den enda staden i Västerbottens inland. Lycksele måste få en chans att utvecklas till ett regionalt centrum. Lycksele ligger centralt och är något av en knutpunkt för länet. Det är lätt att komma till Lycksele från alla delar av Västerbotten. Med en placering i stödområde 1 skulle Lycksele kunna medverka till att koncentrationen till kuststäderna minskade. Herr talman! Jag yrkar som sagt bifall till reservationerna 160 och 162. Den andra stora bristen är, som jag tidigare nämnde, avsaknaden av kvinnoperspektiv i det regionalpolitiska tänkandet. Man kan se det i redovisningen av det regionalpolitiska stödet hittills. 55 Yo av stödet har gått till verkstadsindustrin och trävarubranschen, där det inte finns många kvinnor. Man kan se det i redovisningen av statistik över befolkningsutvecklingen. Man har faktiskt missat att det är kvinnorna som har flyttat från landsbygd och glesbygd. Det är inte förrän de senaste åren som man har analyserat befolkningssiffrorna litet mer noggrant och sett att det är kvinnorna som flyttar. Om målsättningen är att kvinnor skall ha likvärdig tillgång till arbete, service, kultur och fritid, som det står i betänkandet, måste man börja med att beskriva hela verkligheten. Man missar också det faktum att merparten av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn. Hur tänker sig socialdemokraterna att kunna leva upp till målsättningen om likvärdig tillgång till arbete, service, kultur och fritid, när man samtidigt inför kommunalt skattestopp, som kommer att bli ett stort hinder för kommunerna att utveckla den offentliga sektorn? Jag måste också säga att jag blir litet beklämd över vissa ledamöters förhållningssätt till kvinnor. Det talas om att stödja och hjälpa, och det är precis samma välgörenhetsattityd som man kan höra när det pratas om Norrland eller inlandet. Det är inte för att det är synd om kvinnorna som man skall satsa på dem. Det handlar om att se att kvinnorna diskrimineras, att se att vi har ett ojämlikt samhälle, där vi inte tar vara på den kraft, de erfarenheter och de kunskaper som kvinnor har, och att se att regionalpolitiken hittills har missat det. Kraven måste ställas utifrån den insikten. Vi i vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera att klassoch könsmässiga orättvisor ses som ett välgörenhetsproblem. Därför har vi i vår motion med anledning av den regionalpolitiska propositionen föreslagit en bred satsning på sex timmars arbetsdag för kvinnorna inom stödområdet. Vi vet att kvinnor vill ha sex timmars arbetsdag, och vi vet att det skulle skapa förutsättningar för fler kvinnor att söka sig till dessa områden, liksom det skulle skapa större förutsättningar för kommuner och landsting att inrätta heltidstjänster. Vi vet att det har gjorts försök, bl.a. i Kiruna kommun, som givit mycket goda resultat. Man har fått minskade arbetsskador, man har åstadkommit större trivsel, och kvinnorna stannar kvar. Vänsterpartiet har dessutom en rad andra förslag som särskilt skulle gynna kvinnorna, bl.a. ett särskilt glesbygdsstöd för kommunal barnomsorg på små orter och på landsbygden och ett speciellt statsbidrag till länstrafiken i län med stora avstånd, för att skapa likvärdiga förutsättningar för de olika länstrafikbolagen. Vi är också övertygade om att en sådan satsning på kvinnor är en bättre regionalpolitisk satsning än ytterligare anpassning till den kapitalistiska marknadsekonomin, som förespråkas av moderater och folkpartister, liksom tyvärr i allt högre grad av regeringen. Jag måste tillstå att jag har svårt att förstå hur man som västerbottnisk riksdagsledamot kan förespråka den fria marknadsekonomin och tro att den kan lösa några problem. Valfrihet i borgerlig modell är ett vackert honnörsord, men det har knappast något med västerbottnisk verklighet att göra. Herr talman! Med det här vill jag säga att jag stöder de reservationer som vänsterpartiet står bakom, och alldeles särskilt stöder jag de reservationer som gäller Västerbotten.

Herr talman! Maggi Mikaelsson uttryckte sin förvåning över att man som västerbottnisk riksdagsledamot kan tala om fri marknadsekonomi och valfrihet. Vi har upplevt hur systemet i Östeuropa, med planekonomi och brist på valfrihet, fullständigt har fallit sönder. Jag tycker att det talar sitt tydliga språk för att vi även i Västerbotten skall arbeta för en fri marknadsekonomi och för människors fria val.

Herr talman! Det är bara det att jag har så väldigt svårt att tro att det finns några fria marknadskrafter som skulle satsa på friskolor och privata vårdcentraler och annat i t.ex. Sorsele eller Bjurholm. Det blir en ojämlik situation. En rent kapitalistisk marknadsekonomi innebär att Norrland kommer att utarmas.
Herr talman! Maggi Mikaelsson kanske inte känner till vårdhemmet som finns i Hällnäs som drivs av Lewi Pethrus Stiftelse. Det är ett exempel på att det finns enskilda vårdhem som mycket väl kan ta hand om vårdtagare. Jag är övertygad om att vi bara om något år skall få se fler enskilda initiativ då det gäller vårdhem och annan verksamhet.
Herr talman! Jag undrar om Ulla Orring tror att det skulle vara intressant för någon privatläkare att etablera sig i t.ex. Bjurholm, där befolkningen är så liten och till 30 26 består av pensionärer. Där finns inte underlag för det, och därför måste det göras offentliga satsningar där man har ett demokratisk inflytande och där man kan garantera allas rätt och möjlighet till sjukvård och äldrevård.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 146, 155 och 157. Jag skall uppehålla mig kring situationen i Kramfors, eftersom den på ett sådant påtagligt sätt illustrerar regionalpolitikens bankrutt. Låt oss titta något på situationen i dag i Kramfors. SAABs fabrik kommer att läggas ner. Är det så att SAAB inte säljer några bilar, behöver man naturligtvis inte några delar från sin fabrik i Kramfors heller. Det är inget konstigt med det, men det är en katastrof för bygden och en tragedi för 100-tals familjer. I år satsar Kramfors kommun 2 milj.kr. på det s.k. hemvändaråret. Men vad är det folk skall vända hem till? Det finns alltså ingenting alls. Vad man behöver och vad det blir är ett bortvändarår. Detta är situationen för dagen. Låt oss gå tillbaka och se hur det har varit under 80-talet, och nu tänker jag citera ur betänkandet, s. 213, under rubriken Västernorrlands län: ”Befolkningen i länet har minskat med nästan 3 96 under 1980-talet, från 268 000 till 260 000 personer. Inte någon kommun har ökat.

Det är ingen analys. Folk i Kramfors som läser detta är förtvivlade och rasande. För vilken annan ort i detta land skulle en permanent inplacering i stödområde vara mer motiverad? Detta är inget annat än ett hån och kan heller icke uppfattas som något annat. För en stund sedan hörde vi ett meningsutbyte om marknadsekonomi kontra låt oss kalla det planekonomi. Marknadsekonomin kan aldrig lösa problem som Kramfors kommun har i dag. Riksdag och regering vill inte, trots att alla vet att det bara är massiva samhällssatsningar som kan påverka läget. Inte ens en permanent stödområdesinplacering är Kramfors värt. Det här är naturligtvis någonting som påverkar trovärdigheten hos stats makternas agerande. Folk som befinner sig i den situationen att de tvingas flytta och som faktiskt lever i den föreställningen att en viss makt utgår från folket i detta land finner att så inte alls är fallet. Det är på andra håll än hos de folkvalda som besluten fattas. Vilka effekter har sådana här situationer på folks möjligheter att aktivt ta deli ett samhällsarbete? Att få människor att tro att de kan påverka sin situation är en övermänsklig uppgift. Den traditionella regionalpolitiken och marknadsekonomin har misslyckats och exemplet Kramfors är nog. Som medicin ordineras nu mera marknadsekonomi. Det är få, vare sig man är medicinskt kunnig eller ej, som tror att detta kan vara ett recept som ger resultat.

Herr talman! Vissa delar av vårt land ingår i stödområden, därför att hela landet skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det finns geografiska och miljömässiga skillnader som gör att de delar som ingår i stödområdena har en svag utveckling, beroende på omständigheter som inte kan påverkas utan extra insatser. Jämtlands län är det enda av norrlandslänen som ligger i inlandet, och det ingår dessutom i stor utsträckning i fjällregionen. Det är ett glest befolkat län — tre personer per kvadratkilometer, i Härjedalen t.o.m. en person per kvadratkilometer. Vi har ingen industritradition, för det är just den som är under utveckling, och det handlar då i största utsträckning om småföretag. Trots dessa mycket speciella omständigheter har majoriteten i utskottet inte ansett att Jämtlands län skall tillhöra stödområde 1 utan undantagit en kil genom länet upp mot fjällkedjan, som skär av just stödområde 1. Det mest anmärkningsvärda är Bräcke kommun, som kommer att ingå i stödområde 2, medan angränsande kommuner återfinns i stödområde 1. Det hjälper inte att man i betänkandet påpekar att Bräcke skall prioriteras när det gäller de riktade stöden till företagen och att den högre bidragsprocenten skall gälla. Det är inte främst bidrag som Bräckes företagare efterfrågar, utan det är den 10-procentiga sänkningen av arbetsgivaravgiften som har den största betydelsen för de befintliga företagen. Det är nämligen inom småföretagen som en utveckling skall kunna ske, och generella lättnader gynnar alla i regionen, Det finns etableringar som är påtänkta i Bräcke men som förmodligen inte kommer till stånd på grund av att företagarna i stället slår sig ner i grannkommunen. Att Bräcke på något sätt skulle ha ett försprång framför andra delar av länet på grund av gynnsammare omständigheter förefaller mycket underligt, och det är helt obegripligt för oss som närmare känner länet. Ett större företag har tvingats lägga ner, och många blev då arbetslösa. Nu samlar man krafterna för att skapa ersättning för bortfallet och få till stånd nya etableringar. I betänkandet tar inte utskottet heller upp några motiv för sitt ställningstagande. Vi har från moderat håll en reservation i vilken vi anser att Bräcke bör ligga i stadområde 1. Vi har tidigare i motioner påpekat att Bräcke bör ligga i stödområde A, enligt den gamla områdesindelningen. Man kan när det gäl ler stödområdestillhörighet sätta ett stort frågetecken även kring andra delar av länet. Delar av Krokom och Östersunds glesbygd återfinns inte i något stödområde. I ett län som Jämtland, med vidsträckta kommuner, är det stor skillnad melan en kommuns tätort och glesbygd, speciellt när länet endast har en större tätort, som i fråga om Östersund. Lägger man Jämtlands karta över Skåne och uppåt sträcker den sig upp till Dalsland och södra Värmland. Glesbygden runt Åre tätort, stödområde 2, har kommit i ett underligt konkurrensläge när det t.ex. gäller turismen. Kall-Undersåker utgörs av verklig glesbygd i fjällregionen. De små familjeföretagen där får ej del av den sänkning som tillkommer t.ex. Härjedalens turistföretag. I den moderata reservationen 6 påpekar vi också att gränserna för stödområdena i vissa fall orsakar problem. Speciellt i Jämtlands län finns det anledning att noga pröva vilka gränser som skall gälla, står det i reservationen. Och det kan jag verkligen understryka. Det rimliga vore att hela länet skulle finnas i stödområde 1 med undantag av vissa tätorter. Detta har jag också framhållit i min motion. Det finns all anledning att återkomma till detta även om man i betänkandet skriver att stödområdesindelningen inte bör ändras med korta tidsintervall. Många olika talare har tidigare i debatten påpekat att det gäller att se till helheten. Anders G Högmark och Erik Holmkvist har tidigare påpekat att det är många beslut utifrån olika sektorer som påverkar utvecklingsmöjligheterna i ett glesbygdslän. Därför måste man se vilket resultat dessa beslut sammantaget ger. Detta vill jag verkligen understryka. Det är inte heller främst stödpengar som behövs utan avreglering och större frihet för regionerna att fatta egna beslut och att undanröja hinder för utvecklingen. På onsdag har vi här i kammaren en mycket betydelsefull debatt som har stor påverkan på glesbygden, nämligen skattedebatten. Tyvärr finns det inslag där som bromsar utvecklingen. Det gäller främst den ökade beskattningen, den s.k. momsbreddningen, som direkt motverkar den vinterturism som Jämtlands län är så beroende av. Den nya skatten på liftar och resor samt den höjda restaurangmomsen kommer att på ett drastiskt sätt minska turistströmmarna till länet och även till andra turistlän. I dag diskuterar vi regionalpolitik, och många talare pekar på de ökade anslagen som går till de utsatta regionerna. Det verkar minst sagt bakvänt att några dagar efteråt fatta beslut som går i motsatt riktning och som genom ökade kostnader medför försämrade förutsättningar för de företag som man genom dagens beslut säger sig gynna. Det allvarligaste är att det finns många beslut som är en följd av skatteomläggningen och som är helt klart negativa för glesbygden. Låt mig ge endast några exempel: Beskattningen vid skogsavverkning ökar drastiskt genom en ny skatt, den s.k. grundavgiften. Försämringen av bilersättningen och de stigande bensinpriserna drabbar landsbygden hårt. Hittills har underskott i en förvärvskälla kunnat kvittas mot överskott i andra inkomstslag. Nu skall också denna möjlighet försvinna, något som många talare har påpekat. Det försämrar ytterligare möj ligheterna för människor att bygga upp ett företag genom eget kapital. Det försvårar också kombinationssysselsättningen. Vi har redan från första början motsatt oss detta förslag. En hel rad beslut går i samma ogynsamma riktning, och de kommer förmodligen att gå igenom på onsdag. Hur energipolitiken skall utformas i framtiden är av mycket stor betydelse inte bara för industrin, vilket ofta påpekas, utan även för den enskilde. Att värma upp en villa i Norrland kräver dubbelt så mycket energi som att värma upp en villa i södra delarna av landet. Bristen på en fast energipolitik inger verkligen farhågor för dem som bor i Norrlandslänen. Vägar och kommunikationer är områden som har en avgörande betydelse. Vi moderater föreslår ett betydligt utökat anslag till denna sektor, som under lång tid har varit eftersatt. Herr talman! Motstridiga beslut går inte att korrigera med regionalpolitiska stödåtgärder. Det försämrar situationen och gör människor än mer beroende av politiska beslut. Alla beslut måste verka åt samma håll. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 151, och i övrigt ansluter jag mig till Anders G Högmarks yrkanden.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Marianne Stålbergs anförande när det gäller insatserna för Jämtlands län, som i stora stycken är mycket bra. Jag vill också instämma i den kritik hon riktade mot vissa inslag, nämligen stödområdesindelningen, där hon särskilt talade om Bräcke kommun. Själv bor jag i Krokoms kommun. Kommunens företrädare har vid upprepade tillfällen påtalat den besvärliga stödområdesindelning som för närvarande gäller. Kommunen är i dag indelad i två områden, A och C. Större delen av kommunen tillhör område A. Området är geografiskt mycket stort, men befolkningen uppgår bara till 6 000 personer, vilket är 43 76 av kommunens totala 14 000 människor. Övriga församlingar tillhör område B. Det utgörs av kommunens södra delar och är geografiskt mindre. Befolkningen uppgår till 8 000 människor eller 57 90. Nu har regeringen och utskottsmajoriteten gjort samma bedömning som tidigare. Krokoms kommun kommer, som en av mycket få i landet, att vara delad. De norra delarna föreslås tillhöra område 1, de södra delarna står helt utanför. Jag bor själv i Näskotts församling. Hallströms verkstäder, som är en mycket stor industri för att vara i detta område, sysselsätter där 66 personer. Vaplans mekaniska, som vi har diskuterat tidigare här i kammaren, sysselsätter 75 personer. Detta område ingår så att säga inte längre i inlandet. När man läser utskottsbetänkandet kan man konstatera att bl.a. Åmål och Säffle av utskottet har fått en ändrad status i och med att de har flyttats upp i område 2. De södra delarna av Krokoms kommun betraktas emellertid som livskraftigare än exempelvis Åmål och Säffle eller som en stad vid Norrlandskusten. Det borde vara en självklarhet att en kommun hålls ihop. Den södra delen har betydelse för den norra. Många människor arbetar i söder men bor i norr. Konkurrensen med Östersund är bekymmersam. Jag kan alltså inte dela utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller inplaceringen av Krokom kommuns södra delar, och jag kommer vid en eventuell omröstning också att ge uttryck för detta. Vi från länet är heller inte nöjda med att Åre kommun inte har placerats i område 1. Tätorten Åre är expansiv. Ja visst, men vi har exempelvis Kallsedet, Bydalen, Ottsjö och många andra orter som verkligen ligger i skuggan av tätorter. Vi har utvecklat liknande tankar om Östersunds kommuns glesbygdsdelar i motion A57. Herr talman! ”Om man gifter sig tidigt så står man ut.” Denna replik, fälld av en kvinna i glesbygden, är väl värd att fundera över. En annan är följande: ”Hade jag inte mina uppdrag i Strömsund och Östersund så skulle jag aldrig stå ut.” Det är ett uttalande av en fritidspolitiker — kvinna — i Ankarvattnet 21 mil väster om Strömsund. Så kan det låta. Det ger en litet ny infallsvinkel till problemet om kvinnoflykten från glesbygden och hur den skall stoppas. Att det är ett problem är vi nästan alla i dag medvetna om och överens om. Men vi är överens utifrån litet olika utgångspunkter. Det vanligaste skälet till att säga att vi måste göra någonting är att ”annars blir det inga barn”. Det är landshövdingar, kommunalråd och andra väldigt bekymrade över. Ett annat skäl är det som regeringen skriver i propositionen, att kvinnors liv på landet är en förutsättning ”för fullföljandet av den ekonomiska politiken”. Men om man nu skall se på regionalpolitiken ur ett kvinnoperspektiv, måste man ha andra utgångspunkter för sitt handlande. Vi måste ta vår utgångspunkt i kvinnornas behov, inte i landsbygden som sådan, eller i de stackars ungkarlarna eller landshövdingarnas bekymmer över minskat barnafödande. Vilka är då moderna kvinnors behov? = Jo, det är t.ex. personlig frihet arbete med en lön som man kan leva på en egen bostad om man lever ensam en bra arbetsmiljö närhet till social service i form av barnomsorg, affär, viss hälsooch sjukvård möjlighet till personlig utveckling i form av kurser, film, kanske teater ibland, föreningsliv och hobbyer ett liv i harmoni med naturen, så långt det låter sig göras. I dagens glesbygd, som alla partier säger sig värna om, finns inte dessa behov tillgodosedda. Glesbygdsboende i dag innebär att kvinnors personliga frihet är beskuren. I glesbygden frodas en social kontroll som är direkt riktad mot kvinnor, helt enkelt därför att kvinnor är de som mest är hemma. De förflyttar sig mindre än männen. När kvinnorna gör något annat än att vara hemmavid, far till samhället eller till staden, vet deras närhet om det. När det kommer någon bil eller person finns kontrollen och det registreras i området. Kvinnors möjligheter att bli ekonomiskt jämställda är betydligt mindre på landsbygden. Kvinnor är här inte hänvisade till de 30 arbeten som vi brukar tala om, jämfört med männens 300, utan till jordbruk, hemtjänst, handel, lokalvård och viss egen företagsamhet. Det finns mycket små möjligheter för kvinnor att byta arbete, att avancera. På landsbygden är det svårt att bo ensam. Det finns få mindre bostäder. Men det lever också kvar en attityd att man skall gifta sig och skaffa barn, det är detta som är naturligt. Att majoriteten av landets hushåll i dag består av en vuxen, det har ännu inte riktigt fått fotfäste här. Det sägs att föreningslivet och kursverksamheten är stor på landsbygden, sant eller ej. Men den torftiga fritidsmiljön anges som ett övervägande skäl till att unga kvinnor flyttar. Barnomsorgen blir en allt viktigare fråga även i de glest bebyggda delarna av vårt land. Dagens kvinnor satsar på sina barn. De inser vad en professionell barnomsorg betyder för barnen, för att utjämna mellan olika grupper och för att lyfta de eftersatta barnen till en högre social och intellektuell nivå. Därför kommer kravet på kvalitet i barnomsorgen att växa. Dagens situation är inte till fyllest. En god regionalpolitik som skall vara långsiktig måste alltså utgå från människornas, och då främst kvinnornas, behov. Det är kvinnorna som skall ges möjlighet att välja att bo på landsbygden — inte för att landskapet skall hållas öppet, eller för att det skall bli barn eller för att tillfredsställa ungkarlarna, utan helt enkelt för att de här kan se sina drömmar bli förverkligade, se sina liv utvecklas. Detta är något mycket större och svårare än det som under årens lopp dominerat debatten. Det har handlat om mer pengar, fler kvinnoprojekt, ökade anslag. Det är självklart viktiga inslag, men de är inte de främsta när vi talar om kvinnor och regionalpolitik. Vad man inför framtiden bör fråga sig är om 90-talets kvinna kommer att finna sig i att springa mellan olika verksamheter, formella och informella, för att tjäna pengar. Om hon är beredd att arbeta deltid inom vården utan att ha en rejäl möjlighet att försörja sig eller förändra sin situation. Kommer hon finna sig i att ha en bristfällig barnomsorg om ens någon, att ha kyrkans syförening eller ABF-kursen som fritidssysselsättning, att åka långt med bil för att handla, medverka till resursslöseri genom att bo extremt glest och då vara tvungen att ofta åka bil, eller kommer hon att finna sig i att grannarna alltid vet det mesta om vad som rör sig i hennes värld? Jag menar att det är hög tid att sätta samhällsstrukturen i centrum för debatten, eftersom kvinnors förhållande till samhället är omistligt. Det är också dags att nu i ännu större utsträckning använda de pengar som ställs till förfogande på ett sådant sätt att de inte bara ger si eller så många arbetstillfällen, utan att de medverkar till en god samhällsstruktur, till en utveckling av människorna så att deras självtillit stärks och de känner att: här vill jag verkligen bo. Under några år har vi i de norra delarna av landet kunna göra vissa av dessa saker, eftersom det inrättades ett anslag som lantbruksnämnderna har haft hand om. Det benämndes Särskilt åtgärdsprogram för jordbruket i norra Sverige. I mitt eget hemlän, Jämtlands län, har detta bl.a. används till många kvinnoprojekt på landsbygden. 300 kvinnor har gått förberedande kurs med målet att stärka självförtroendet. 60 kvinnor har gått en längre företagarutbildning, och 80 kommer att utbilda sig det närmaste året. Dess utom har exempelvis getnäringen stöttats, skogsbruket, trädgårdsnäringen och olika mindre turismprojekt, alla dessa med inriktning mot kvinnor. Denna form av verksamhet har gillats och nu utvidgats till hela landet — det står så i dagens utskottsbetänkande. De extra hundra miljonerna till glesbygdsstödet är avsedda att användas på det här viset. De strukturanslag som föreslås visar också att regeringen nu ser den infrastrukturella utvecklingen som en väsentlig del av regionalpolitiken. Jag är övertygad om att länsstyrelserna i de tre norra inlandslänen, vilka kommer att disponera ett av dessa infrastrukturanslag, kommer att fortsätta satsningen på att utveckla och bygga upp den viktiga infrastrukturen till gagn för kvinnor, när det nu ges bra resurser till det. De kultursatsningar som bl.a. Ulla Berg tidigare talade om är också ett steg i rätt riktning. En annan glädjande sak i betänkandet som tidigare har diskuteras här är glesbygdsmyndighetens lokalisering till Östersund. Med förvåning har jag lyssnat på debatten och argumenten mot en utlokalisering. Jag har inte funnit att argumenten emot håller. Jag ställer mig frågan, precis som Marianne Stålberg gjorde tidigare: Om inte denna myndighet kan utlokaliseras, vilken myndighet kan då utlokaliseras? Vilken myndighet är bättre skickad och har större förutsättningar att lokaliseras i nära anslutning till glesbygden än en glesbygdsmyndighet?

Herr talman! När jag kom farande häromveckan till ett möte med Dalarnas centerkvinnor i Milsbos bygdegård i Hedemoratrakten, frågade taxichauffören några karlar om vägen. Han fick med sig en hälsning till mig: ”Se till att vi får vägarna upprustade!” Den smala, guppiga grusvägen som vi färdades på gick genom ett underbart landskap med välskötta åkrar, skogar och gårdar. Det enda som inte var välskött var vägen, som samhället har ansvar för. Av Dalarnas 500 mil vägar är 125 mil grusvägar, många i stort behov av reparation och förbättringar. Trafiken är livlig året om när alla turister söker sig ut till denna landskapsdröm. Då räknar man med att det statliga anslaget till Dalarna nästa år till vägunderhållet kommer att skäras ned med 20 90. Centern vill ha ett tioårigt program för förstärkning och beläggning av grusvägarna inom landets länsvägnät. Anslaget föreslås bli ökat med 1 000 milj.kr. för nästa budgetår. Det är inte mycket när man jämför med vad motorvägar kostar. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta förslag, som skulle vara en mycket klok landsbygdssatsning. Det är viktigt att människor engagerar sig och talar om hur de vill att samhället skall satsa skattepengarna som vi alla drar ihop. En arbetsgrupp som bildades i Orsa Finnmark under Landsbygd 90-kampanjen, har skrivit till myndigheterna och begärt att få en rättvis vägskatt. I 148 vägskattelagen, bil. 3, redovisas ett antal kommuner där man får dra av 384 kr. på fordonsskatten. I grannkommunen Ljusdal har man en sådan nedsatt fordonsskatt, vilket motiveras av att det är långt till tätorter. Men det är minst lika långt från Kvarnberg och Noppikoski när man behöver sköta ärenden i centrum. Orsa kommer nu in i samma stödområde som Ljusdal. Det vore rimligt att hela Orsa Finnmark, som ligger i olika kommuner, fick samma skattelättnad. Jag skall arbeta vidare för denna fråga. Ett allt viktigare hjälpmedel för kommunikation blir datorerna. Det är lockande för många att bosätta sig på landet, under förutsättning att man kan koppla in sig på andra datorer på en arbetsplats var den än ligger och kan stå i förbindelse med datorcentraler och andra abonnenter över hela världen — precis som med telefonen. För detta behövs ett telenät som är av en så bra kvalitet att det inte blir störningar i datortrafiken. Det är dåligt beställt med detta på landet. T.ex. min riksdags-PC fungerar inte ännu. Senast brakade den ihop totalt under ett kraftigt åskväder. Naturligtvis är det också väsentligt att telefoner och telefax fungerar. Dalarna har varit kraftigt drabbat av störningar. Televerket är numera inriktat på en god service, som är snabb och personlig. Nätet håller på att rustas upp, men riksdagen har bestämt att detta bara skall ske i den takt som televerket kan finansiera det genom sina intäkter. Göran Engström och jag motionerade i januari om att televerket bör kunna få resurser att modernisera telenätet över hela landet snabbare än vad som är företagsekonomiskt motiverat. Detta är i hög grad rimligt, i synnerhet när vi jämför Sveriges resurser på den tiden då alla fick telefon med nuet, då vi är ett av de fem rikaste länderna i världen. Då var det självklart att vi tillsammans bekostade telefonnätet. Utskottet har skjutit upp behandlingen av denna motion till hösten, men jag vill nämna den nu eftersom det är en så väsentlig regionalpolitisk fråga. Datorrevolutionen kan ge landsbygden en mångfald arbetstillfällen. 90-talet kommer att se många människor söka sig till livskvaliteten på landet, om de kan arbeta därifrån likaväl som i trängseln i storstaden. Ingen vill isolera sig, men alla vill ha svängrum. Herr talman! Staten får inte vara småsint. Att plocka bär, svamp och kottar tar så mycket tid att timpengen blir låg även när man inte behöver betala skatt. Vi bör vara tacksamma mot dem som tar till vara dessa skogsfrukter, som annars skulle förfaras. Skogsbruket är beroende av att få kottar som är anpassade till olika växtställen. Det är småaktigt av staten att jaga de få skattekronorna från folk som bjuder till! Göran Engström och jag motionerade med anledning av den regionalpolitiska propositionen om att skörd av skogens frukter skall vara skattefri. Till vår glädje konstaterar vi att förslaget att skattebelägga detta arbete har dragits tillbaka. Hos skattemyndigheterna har man på senare tid beslutat att ägna sig åt dem som fuskar med skatten i stor skala och inte ge så mycket tid åt den enskildes små misstag. Det är bra. Lagstiftningen bör också ge utrymme för större frihet att verka utan att myndigheterna reglerar och kontrollerar detaljer. Det finns risk för att kommunerna klämmer åt den enskilde medborgaren som man rår på, men låter de stora företagen och organisationerna gå fria. Det bör vara tvärtom. Kommunen bör tolka t.ex. PBL, planoch bygglagen, så att det passar den trakt där man bor. Det är också viktigt att man står ut med litet kaos ibland. Nyskapande är stökigt i början. Man kan inte starta ett företag med ett perfekt kontor och verkstad i mångmiljonklassen. Det måste finnas möjlighet att improvisera och pröva sig fram. Kvittningsrätten är väsentlig för att man skall kunna försörja sig under tiden man utvecklar något nytt som bara medför utgifter i början. Så är det för alla. Storföretagen har råd att ta stora förluster under introduktionsskedet. Man kvittar introduktionskostnaderna mot vinst på annat håll. Ja, det anses vara så viktigt att kunna sälja till underpris utomlands för att få in en vara på marknaden, att rädslan för EGs antidumpingåtgärder är ett av företagens starkaste motiv för att ge upp Sveriges självbestämmanderätt och gå med i EG. Storföretag har resurserna, men de har uppenbarligen inte idéerna. En utredning visar att svenska företag är mycket duktiga på att modernisera och automatisera produktionen, men produkterna är desamma som de varit under lång tid. Vi lever farligt om vi inte förnyar oss efter nya tiders krav. Nyskapandet sker ofta i mindre enheter. Det hävdade redan Dodde Wallenberg på sin tid. På landet har småföretagen billiga omkostnader. Det är viktigt att inte stelbenta bestämmelser tar bort skaparglädjen och tvingar dem att ägna sig åt att passa in sina tankar efter myndigheternas ramar. Det är fruktansvärt hindersamt. Kanske är det allra viktigaste myndigheterna kan göra för att landsbygden skall få en god utveckling, att låta bli att hindra landsbygdens folk från att skapa efter sina egna idéer. Länsstyrelser och utvecklingsfonder, t.ex., bör få större frihet att stödja det man tror på utan stelbenta bestämmelser som tröttar ut dem som vill något. Satsa pengarna på någons idé och riskera att förlora dem på idén hellre än på byråkratiskt utredande! Herr talman! Göran Engström och jag har tagit upp flera förslag från landsbygdsriksdagarna men vi har inte fått gehör från utskottsmajoriteten. Jag har inget yrkande i dag, men vi återkommer.

Herr talman! Jag har i anledning av den regionalpolitiska propositionen väckt tre motioner och är medmotionär när det gäller motion A424 från den allmänna motionstiden. Motion A33 handlar om de i motionen angivna kommunernas inplacering i stödområden. Motion A43 handlar om behovet av lokala stödåtgärder för att trygga sysselsättningen och om särskilda åtgärder för glesbygden. Motion A60 tar upp behovet av ekonomiskt stöd för utveckling av kooperativ verksamhet i glesbygden. Vidare är jag medmotionär när det gäller motion A426, som en samlad översyn av möjligheterna att införa differentierade drivmedelspriser. Motion A60 är genom den utredning som tillsatts sedan motionen väcktes i princip tillgodosedd. Min förhoppning är att de frågor som tas upp i motionen också kommer att kunna tillgodoses när utredningen är klar med sitt arbete. Jag hoppas att utredarna speciellt uppmärksammar de här frågorna. I motion A33 tar jag upp frågorna om stödområdesindelningen i Kopparbergs län. De krav som ställs i den motionen tycker jag är fullt berättigade. I motionen har vi pekat på de förhållanden som råder, då i första hand för de tre kommuner som ligger i norra och nordvästra delen av länet. De tre kommunerna är Vansbro, Malung och Älvdalen, och de utgör ca 45 96 av länets yta. Deras sammanlagda yta är på ca 28 000 km?, och på området bor det ungefär lika många tusen människor. Det innebär en befolkningstäthet — eller befolkningsgleshet — på en person per km?. Man kan illustrera det med att göra om siffrorna att gälla Stockholm. Om Stockholms kommuns invå . nare hade samma yta till sitt förfogande, skulle Stockholm ha 187 invånare. I det perspektivet bör det vara lätt att förstå de problem, inte minst ur samhällsservicesynpunkt, som kommunerna i västra norra Dalarna har att brottas med. De här tre kommunerna ligger i det västsvenska skogslandet, och både Malung och Älvdalen gränsar till Norge. Kommunikationsmässigt är området handikappat genom långa avstånd, även om den industribaserade kommunikationsapparaten har kunnat utvecklas på ett bra sätt. Under de senaste 20 åren har befolkningen i de tre kommunerna Malung, Vansbro och Älvdalen minskat med ca 86. Den största minskningen har skett i Vansbro kommun, som 1970 hade ca 9 000 invånare och vid 1989 års slut ca 7 900. Samtidigt som den här befolkningsminskningen skett har åldersstrukturen försämrats, och det utgör ett bekymmer. Med det här har jag velat påvisa att dessa kommuner borde ha förts till stödområde 1, eftersom de — enligt min mening — har alla kriterier som finns i övriga inlandskommuner. Svårigheterna är sådana att när de nu förmodligen inte förs till högsta stödområdet, måste andra speciella satsningar till för att skapa en positiv trend. Turistsatsningar har gjorts och görs, men det räcker absolut inte. Det måste till mycket mer. Vi har också i samma motion tagit upp att Ore socken i Rättviks kommun borde föras till stödområde 2. Det borde ha varit en naturlig åtgärd i det här sammanhanget. Det är nödvändigt med en flexibel hantering av hur man skall satsa pengar på kommunerna beroende på vilket stödområde man hamnar i. Även de kommuner som inte har hamnat i det högsta stödområdet borde kunna få del av de satsningar som görs och de bidrag som lämnas till de kommuner som har de största möjligheterna att få stöd. Vad gäller motion A43 om IKS och stöd till samhällelig verksamhet vill jag betona det angelägna i att det skapas sysselsättning på olika sätt för lokalt bunden arbetskraft. Utskottet menar att det skall kunna utgå pengar för sådan verksamhet även i fortsättningen, men från ett annat anslag, nämligen anslaget för arbetsmarknadsåtgärder. Det är angeläget för mig att påpeka att det är viktigt att de kommer att finnas pengar även i fortsättningen som möjliggör skapandet av sysselsättning för lokalt bunden arbetskraft. Var dessa pengar tas från är mindre viktigt, huvudsaken är att de finns och att det går att använda dem på ett flexibelt sätt. Detta måste därför klart skrivas in i förordningen, så att inga framtida tolkningssvårigheter uppstår. När det gäller motionen om differentierade drivmedelspriser menar jag att det är angeläget att på olika sätt pröva detta. Det bör finnas flera alternativ som kan tillfredsställa dessa krav. Ett kan vara att differentiera miljöavgifterna så att människor som bor i glesbygden och har långa avstånd till olika slag av service får tillgång till billigare bensin. De praktiska svårighe terna bör övervinnas. Det måste vara en fråga som kan bli föremål för nya överväganden. Herr talman! Avslutningsvis vill jag kort beröra frågan om att göra om glesbygdsdelegationen till en myndighet och utlokalisera den till Östersund. Jag är beredd att biträda detta förslag. Däremot anser jag det mycket angeläget att ge delegationen tid under dess övergång till myndighet. Jag tycker att det skulle kunna vara en lämplig kompromiss att den nya myndigheten startar sin verksamhet den 1 januari 1991 och att den samtidigt utlokaliseras till Östersund. Det skulle vara mycket olyckligt att alltför snabbt forcera fram ett datum för flytt och ombildning. Det arbete som den nuvarande delegationen gör — och har gjort — har på många orter gett påtagliga resultat, och det har skapat gehör för glesbygdsfrågor i många sammanhang. Det skulle därför vara fel att forcera fram en förändring nu över sommaren. Det skulle kunna leda till att man tappade tempo och skapade svårigheter för den nya myndigheten att komma i gång. Därför tycker jag att det vore lämpligt om alla parter nu försökte samla sig kring en övergång av nuvarande glesbygdsdelegation till myndighet från den 1 januari 1991. Herr talman! För dagen framställer jag inga yrkanden.

Herr talman! När jag under dagens lopp har lyssnat till en del av talarna, företrädesvis från de borgerliga partierna, förefaller det som att vi i detta land ej har haft någon som helst regionalpolitik, liksom att de mångmiljonbelopp som nu anslås inte kommer att ge någon som helst effekt. Det arbete som nu redovisas av arbetsmarknadsutskottet verkar vara av noll och intet värde. Detta känns något märkligt, inte minst för mig som sedan 1986 aktivt deltagit i Bergslagsdelegationens arbete. Därmed har jag också fått en djup insikt om vad regionalpolitik kan innebära. Vad har hänt med Bergslagsdelegationen under åren? Det är klart att en del av det som vi befarade har blivit mindre kännbart genom den högkonjunktur som vi har haft. Men mycket har hänt genom de insatser som staten och en socialdemokratisk regering gjorde genom Bergslagspaketen. Strategin har varit att förändra grundvillkoren för regionen genom förbättrade kommunikationer — vägar, järnvägar, tele osv. —, genom utbildning på alla nivåer och genom att skapa ett positivt företagsklimat. Därför känns det märkligt när nu så många här har sagt att de här insatserna ute i landet inte har haft någon effekt. Däremot kan jag hålla med om att vad som är mer intressant i nuläget är vad som sker i förlängningen av Bergslagssamarbetet, vad som kan hända med de gjorda satsningarna och vad det nya Bergslagen kommer att prioritera samt hur man kommer att kunna nyttja de mycket förstärkta gränsanslag som har kommit resp. län till del. I detta sammanhang är Bergslagen ett prioriterat område. Vi vet redan nu att det behövs en fortsatt kompetenshöjning inom kommunerna. Det behövs naturligtvis också ett breddat näringsliv för att rekryteringen till Bergslagen skall kunna fortsättas. För att förhindra fortsatt utflyttning och för att lindra effekterna av tidigare utflyttningar måste orterna i Bergslagen medvetet satsa på en mångkulturell miljö, där aktiviteter för barn och ungdomsaktiviteter också omfattar tjejer i alla åldrar. Det som Ulla Berg tog upp om den kulturella satsningen i det här betänkandet om regionalpolitiken var mycket intressant. Jag delar helt hennes synpunkter om att det är av värde och vikt att även kommunerna lär sig detta. När det gäller flickor i alla åldrar har vi samlat på oss erfarenheten att intresset från kommuner och föreningar är ganska svalt för t.ex. flickornas fritid. Antagligen vet man, men man har inte tagit konsekvensen av, att barns ”prägling” till sin hemort sker mycket tidigt. Finns det inget som mångfaldigt vänder sig till flickor, är det kanske inte så konstigt att de flyttar. De mångmiljonbelopp som den socialdemokratiska regeringen genom Bergslagspaketet gav oss i Bergslagen, har betytt skillnaden mellan att mycket långsamt kunna bygga upp en förändrad näringslivsstruktur och att snabbt kunna göra aktiva insatser för orterna. Visst skulle även jag ibland vilja att saker skulle kunna gå fortare och att vi skulle ha haft mera pengar till förfogande. Jag tror dock , med en titt i backspegeln, att takten har varit rätt väl anpassad. När det gäller utbildning är det fråga om långsiktiga satsningar, likaså när det gäller kompetenshöjningar. I den snabba strukturförändring som sker — och som vi också ser kommer att drabba oss inom Bergslagen — kanske det ändå inte är de stora paketen och de stora insatserna som just nu är mest nödvändiga, utan de långsiktiga insatserna. Även långsiktigheten måste vi, som jag sade tidigare, räkna med när det gäller utbildning. Flera talare, bl.a. nu senast Margareta Winberg, har tagit upp situationen för kvinnorna i många av de områden som nu är prioriterade. Jag kan då med glatt mod delge de erfarenheter som vi har gjort inom Bergslagsdelegationen från kvinnokraft i Bergslagsarbetet. Vi visade bl.a. upp oss på mässan Kvinnor kan. Jag vill nog påstå att det stora intresse som man visade ifrån hela landet också gav oss möjlighet att erbjuda det som vi kallar modellen som lyckades. Men det gav oss också insikten om att — precis som Margareta Winberg och flera talare före henne har sagt — problemen är likartade på många ställen i landet. Vi diskuterade också i Västerås frågan om kompetenscentra. Det är tydligen ett begrepp som väldigt många har missuppfattat. Om man inte förstår att kompetenscentra inte är hus som man bygger, utan kompetens som man samlar, kan jag väl förstå att många kan känna sig rädda. Men hur kan man vara rädd för att satsa på kvinnor? Kvinnor behövs för att orten skall kunna hållas levande. Jag har nämnt litet grand om ungdomar och om kultur. Jag tycker att det är för väl att man i ett regionalpolitiskt betänkande och i den tidigare propositionen äntligen har förstått hela samhällets utveckling och nödvändigheten av att samhället skall vara levande. Herr talman! Socialdemokraterna i Dalarna har en motion angående inplacering av Hedemora kommun i stödområde. Det nya Bergslaget har kraftfullt uttalat sig om nödvändigheten av att alla Bergslagens kommuner behandlas lika. Självfallet blev man i Hedemora kommun besviken när Hedemora inte blev utsedd som stödområdeskommun i propositionen och betänkandet. Man har ju redan erfarenhet av att stå utanför, och man vet av dessa erfarenheter att det inte är en bra situation. Att vara belägen i närheten av stödområdeskommuner innebär också att man har en konkurrenssituation som kanske ibland, icke så sällan, utfaller till den icke stödberättigade kommunens nackdel. Hedemora kommun kommer att hamna i en mycket olycklig situation, särskilt med tanke på de hotbilder som vi ser inför framtiden. Vår motion har inte heller fått stöd i utskottet. Jag vill dock framhålla att vi därmed inte har uttömt möjligheterna för Hedemora kommun. De skäl som kommunen anförde i sin uppvaktning inför utskottet är väl värda att prövas av regeringen. De hotbilder som jag tidigare talade om är komplexa och mycket likartade de som finns i andra Bergslagskommuner. En skillnad är att man också haft en mycket omfattande jordbruksnäring. Den möjlighet som nu står till buds är en tillfällig inplacering av kommunen. Hedemoras skäl för detta och propositionens uttalande om Bergslagsområdet utgör en god anledning för regeringen att behandla en ansökan från Hedemora både positivt och snabbt. Utskottet har, som jag tidigare nämnde, inte stött motionen. Det innebär att möjligheten att Hedemora permanent skall kunna komma in i ett stödområde inte finns i dag. Jag avstår därför från att yrka bifall till motionen. Jag menar att en tillfällig inplacering just nu är den bästa chansen för Hedemora kommun att kunna möta den hotbild som vi poängterar i vår motion.

Herr talman! Målet för svensk regionalpolitik innebär att människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö. Med den målbestämningen inleds det digra betänkande som kammaren under hela dagen har debatterat och snart skall ta ställning till — ett betänkande betitlat Regionalpolitik för 90-talet. Mot den höga målsättningen har jag inte — och med säkerhet inte heller någon annan som är bosatt i något av skogslänen — något att invända. Herr talman! Jag skall i mitt anförande koncentrera mig på några av de förslag som framförs i motion A37 från de socialdemokratiska ledamöterna på riksdagens Gävleborgsbänk samt i motion A427 av Kurt Ove Johansson m.fl. I Gävleborgsmotionen tvingas vi konstatera att propositionens förslag, när det gäller den framtida stödsområdesindelningen, innebär att flera av Gävleborgs läns kommuner, som i dag permanent eller tillfälligt omfattas av stödområdet, kommer att hamna utanför. För flera av länets kommuner — Sandviken, Ockelbo, Bollnäs, Ovanåker och Hudiksvall — är problemen av den karaktären att även de borde inplaceras i stödområdet. Herr talman! Ett sätt vore att placera dessa i det nya stödområdet 2. Med tanke på de begränsade resurser som står till förfogande och som ytterligare skulle försvagas av en utökning av stödområdet är detta ingen bra lösning. I motionen föreslår vi i stället att en annan väg prövas. Det ansvar som i regeringens proposition läggs på länen — ansvaret att göra avvägningar när det gäller olika stödinsatsers fördelning inom länen — bör fullföljas fullt ut. Enligt vår mening bör länsstyrelserna, naturligtvis inom givna medelsramar, få besluta om såväl lokaliseringsoch sysselsättningssom utvecklingsbidrag även utanför de nya stödområdena 1 och 2. Naturligtvis skulle en sådan möjlighet användas restriktivt. Det skulle ge praktiska möjligheter att snabbt lösa uppkommande problem utan att behöva gå den omständliga och i de flesta fall tidsödande omvägen över regeringen för att få formellt tillstånd att göra något. Vi tycker att det är särskilt viktigt att denna möjlighet ges när det gäller utvecklingsbidraget, som därmed kan bli en ännu bättre resurs för utveckling av både nya och befintliga företag i länet. Utskottet har avstyrkt vår motion med motivering att kraven är tillgodosedda. Därför vore det av stort värde för oss som bor i skogslänen och som har stora regionalpolitiska problem och även i framtiden kommer att möta sådana, om någon företrädare för arbetsmarknadsutskottet ville förtydliga utskottets inställning när det gäller länsstyrelsens framtida roll. Innebär utskottets förslag på s. 168 att länsstyrelserna får beslutanderätt för insatser även utanför de nya stödområdena 1 och 2? Herr talman! Så över till utskottets behandling av motion 1989/90:A427 av Kurt Ove Johansson m.fl., i vilken vi socialdemokrater tar upp behovet av att styra tillväxten inom den privata och offentliga tjänstesektorn från Stockholmsområdet till andra delar av landet. Den alltför snabba och ohämmade tillväxt som nu råder i denna region leder till inflation, brist på arbetskraft, köproblem i fråga om bostäder, vård och service samt utgör inte minst ett stort och växande hot mot miljön. Om detta finns inga skillnader mellan regeringens förslag, föreliggande utskottsbetänkande eller innehållet i vår motion. Det är när vi kommer fram till våra förslag om behovet av bättre och effektivare styrmedel för att kunna länka verksamheter från Stockholm till andra delar av landet som meningarna skiljer sig åt. Om utbildningens och forskningens strategiska betydelse för utvecklingen i en region råder inga delade meningar. I vår motion konstaterar vi att Stockholms län svarar för över 40 96 av sysselsättningen inom forskning och utveckling i företagssektorn i Sverige, enligt en undersökning utförd av SCB. Omkring hälften av de forskarutbildade arbetar i företagssektorn i Stockholms län. Ungefär häflten av landets forskningsresurser i offentliga forskningsinstitut samt styrelsens för teknisk utveckling, STU, fördelning av anslag till forskning och utveckling destineras till Stockholm. Den kraftiga koncentrationen till Stockholm av forskning och utveckling kan därmed bli styrande för företagens investeringar och för den långsiktiga fördelningen av sysselsättning och inkomster i Sverige. Den inventering som STU gjort av resurscentra för teknikoch kompetensspridning visar att också denna verksamhet har en liknande koncentration till Stockholm och Göteborg. Staten måste därför vid större förändringar av verksamheter eller i samband med större förändringar av ingångna avtal utnyttja sin roll som avtalspart för att åstadkomma en utflyttning av kollektiva forskningsinstitut från i första hand Stockholm. Utskottet kommenterar över huvud taget inte våra förslag och synpunkter. Trots att vi grundligt läst det digra och välkomponerade betänkandet har vi inte funnit någon sådan kommentar till vår motion. Utskottet borde enligt vår mening ha understrukit behovet av snabba och konkreta insatser från statsmakternas sida i syfte att styra tillväxten i Stockholmsområdets privata och offentliga tjänstesektor i allmänhet och inom forskningsoch utbildningssektorn i synnerhet till andra delar av landet. Herr talman! Enligt utskottets mening är våra motionskrav tillgodosedda. Vi kan tyvärr inte dela denna uppfattning.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

Herr talman! Av det som avhandlas i den regionalpolitiska propositionen Regionalpolitik för 90-talet och i arbetsmarknadsutskottets betänkanden angående regionalpolitiken kommer jag att ta upp frågan om stödområden och stödområdesindelningen. Stödområdena omfattar i dag ca 13 96 av befolkningen i Sverige och kommer om förslagen antas bara att omfatta ca 7 20 av Sveriges befolkning. Jag har med anledning av denna proposition skrivit en motion, A105, om att Hallstahammar kommun i Västmanlands län skall vara kvar i stödområdet och då i stödområde nr 2. Sedan i början av 1970-talet har Hallstahammars kommun genomlevt en mycket stor strukturomvandling. Drastisk minskning av företaget Bultens anställda och nedläggning av Hallstahammars bruk är de största händelserna. Dessa händelser fick till följd att den kommunala ekonomin under mer än ett decennium varit mycket ansträngd, bl.a. har avflyttning gjort att lägenheter står tomma. Hallstahammar är förmodligen en av de få kommuner i bostadsbristens Sverige som tvingats riva bostadshus för att slippa driftskostnader. Dessa och andra akuta problem med bl.a. hög arbetslöshet ledde till att Hallstahammar under senare delen av 1980-talet tillfälligt inplacerades i stödområde C. Det sades då från statsmakternas sida att Hallstahammars kommun skulle behandlas som en Bergslagskommun i alla avseenden. Det finns ingen som helst logik i att Hallstahammar placeras utanför stödområdet. Hallstahammar är fortfarande en ovanligt industridominerad kommun i landets mest industridominerade län. Differentieringen av näringslivet har gått sakta, och stödpolitiken har ännu inte resulterat i att tjänstesektorn fått något markant uppsving. Företagen i kommunen tillhör i stor utsträckning sektorer som enligt en färsk utredning är särskilt hotade av internationaliseringen, arbetskraftsutvecklingen och utvecklingen av energiförsörjningen. Om behoven får vara med och styra bör företagens beslut att eventuellt satsa i Hallstahammar underlättas av fortsatt stöd. Ett exempel är utvecklingen inom Bulten AB. Bulten varslar åter om avskedanden och permitteringar. Att just då avskaffa regionalpolitiska stöd möjligheter i Hallstahammars kommun borde vara både sakligt och politiskt omöjligt. Ett annat exempel på dålig statlig regionalpolitik är att Mälar Play AB i dagarna kommer att starta sin verksamhet i Skinnskattebergs kommun. Det är en annan utsatt kommun i Västmanlands län. Det var meningen att detta företag skulle etablera sig i Hallstahammars kommun. Jag menar inte att företaget inte skall starta sin verksamhet i Skinnskatteberg. Det inträffade visar i stället hur illa ställt det är med den statliga regionalpolitiken, när två kommuner i samma region skall slåss med varandra för att få företaget till resp. kommun. Detta är dålig planering. Hallstahammar har också under de senaste åren drabbats av två mycket allvarliga bakslag när det gäller statliga arbeten. Statens invandrarverks regionkontor i Hallstahammar har flyttats och AMU-centrum i Hallstahammar kommer att läggas ned. I båda dessa fall har beslut fattats utan att någon har frågat efter kommunens synpunkter. Man kan verkligen fråga sig om man kan lita på statens vilja och förmåga att leva upp till sina egna regionalpolitiska målsättningar för sin verksamhet. Förtroendet för regionalpolitiken blir oerhört lidande. Arbetsmarknadsutskottets majoritet har inte ägnat Hallstahammars kommun någon större uppmärksamhet, utan man avfärdar alla de argument som både regeringen och utskottet har kunnat ta del av. På ett par rader i betänkandet avfärdas Hallstahammars argument. Man säger att några kvantitativa eller kvalitativa bedömningsfaktorer som skulle motivera en permanent inplacering i stödområde av Hallstahammar inte föreligger enligt utskottets mening. Det är samma formulering som man använder då man avfärdar exempelvis Kramfors kommuns argument. Min partikollega Jan Jennehag har refererat till detta. På samma sätt avfärdar man också argumenten från Örnsköldsviks kommun. Det är kort sagt en skandalös behandling. Slutligen bör Bergslagskommunen Hallstahammar inplaceras i stödområde 2. Det står helt klart vid en granskning av kommunens näringslivsstruktur och dess historiska knytning till Bergslagsproblematiken. En granskning av det aktuella läget ger ytterligare argument för en stödområdestillhörighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 129.

Herr talman! Den som åker vägen mot Arlanda från Stockholm kan se byggnadskranarna stå nära nog som spön ur backen. Det sjuder av utveckling, av het aktivitet. Den som åker exempelvis från Skinnskatteberg över Fagersta mot Norberg får inte samma upplevelse. Vackra vyer för all del, men det är begripligt om kommunalpolitikerna där visar endast behärskad optimism, trots att arbetslöshetssiffrorna har sjunkit under den rådande högkonjunkturen. I Hallstahammar känner man särskild oro med hänsyn till situationen på Bulten AB, med permitteringar och varsel. Den senaste tidens orosmoln inom bilindustrin har inte förbättrat situationen, eftersom många jobb i Hallstahammar har anknytning till just bilindustrin. Kommunen har under senare delen av 1980-talet varit tillfälligt inplacerad i stödområde C. Vi från Västmanland har också nu motionerat om fortsatt inplacering i stödområde. Kommunen har engagerat sig i Bergslagsdelegationen och dess fortsättning Bergslaget för att tillsammans med de andra kommunerna främja sina invånares sysselsättning och välfärd. Nu får Bergslaget jobba vidare trots olika villkor för de ingående kommunerna. Vi hoppas att det skall gå bra för kommunerna. Det är givetvis vår förhoppning av Bulten skall fortleva och antalet arbetstillfällen öka i Hallstahammar, men med hänsyn till det labila läget är det bra att industriministern har möjlighet att ge särskilt stöd till utsatta orter precis som i Kristinehamn i dag. Jag är rädd för att det kan komma att behövas, och att Västerås och Köping inte räcker till för att parera sysselsättningsproblem i Hallstahammar. Herr talman! Forum för samarbete är ett samverkansorgan i Västmanland för att utveckla länet. För att få en analys av länets näringslivsstruktur har man anlitat K-konsult för en bedömning. Länsstyrelsen har anlitat Temaplan för att studera infrastrukturen. Ur de från varandra oberoende rapporterna kan man hämta bl.a. följande fakta. Västmanland är Sveriges mest industrisysselsatta län. Lönsamheten i länets tillverkningsindustri är klart sämre än för riket totalt och bruttovinstandelen är lägre än 30 96, vilket ger en mycket låg avkastning på kapitalet. Hälften av arbetskraften i industrin i länet arbetar på olönsamma arbetsställen. Hälften av de sysselsatta i metallvaruindustrin, drygt 3000, arbetar på direkt nedläggningshotade arbetsställen. En femtedel av arbetsställena i Västmanland är lönsammare än motsvarande arbetsställen i riket. Merparten av dessa arbetsställen är dock små och står därför för en mycket liten andel av den totala industrisysselsättningen. Industrin i Västmanland är starkt exportberoende och framför allt verkstadsindustrin är sårbar vid långkonjunktur. Elektroindustrin har en mycket god lönsamhet och hög produktivitet. Många företag ägs helt eller delvis av svenska eller utländska multinationella företag, och mer än 60 96 av de industrisysselsatta i länet arbetar i företag vars koncernledning sitter utanför Sverige. För länet avgörande beslut fattas utan lokal förankring och kanske utan lokal hänsyn. Industrin svarar för ca 80 20 av svensk forskning och utveckling. På grund av företagens utveckling mot alltmer kunskapsintensiva verksamheter ökar tjänstemannakåren. Framför allt i utvecklingsfunktionerna har de högoch medelkvalificerade tjänstemännen ökat kraftigt i antal. Tjänstesektorn sysselsätter ca 60 90 av alla arbetstagare i länet. Antalet sysselsatta inom privat tjänstesektor ökar snabbt. Utifrån bl.a. dessa fakta görs följande framtidsanalys: Inhemsk ”skyddad” industri samt arbetskraftsintensiv industri kommer att få vidkännas hög rationaliseringstakt och sysselsättningsminskning, främst på grund av ökad konkurrens från låglöneländer. Under förutsättning att den kapitalintensiva industrin garanteras en ener giförsörjning till låga priser samt att man klarar miljökraven till rimliga kostnader förutses den ha relativt goda utvecklingsmöjligheter. Den kunskapsintensiva industrin liksom den forskningsoch utvecklingsintensiva industrin förväntas få en kraftig produktionsoch sysselsättningsökning. Ca 12 000 personer av länets industrisysselsatta arbetar dock i branscher som kan emotse vikande sysselsättning. Avgörande för utvecklingen är tillgång på kvalificerad arbetskraft, avancerad forskning och utveckling samt riskkapital. I rapporten kan också följande noteras: Fram till mitten av 1960-talet dominerades det svenska näringslivet av yrken förenade med hantering av varor. Sedan dess har näringslivet genomgått en stark kunskapsorientering. Utvecklingen har varit förenad med en kraftig ökning av kunskapskapitalet. De snabbast växande yrkesgrupperna i Sverige är yrken för hantering av kunskap, som har en årlig tillväxt på knappt 4 96. Yrken för produktion och distribution av varor har däremot en negativ tillväxt på knappt 1 96. I Stockholm-Uppsala-området finns 24-28 kunskapshanterare per 100 arbetsplatser. I Västmanland är motsvarande siffror 11-23 kunskapshanterare per 100 arbetsplatser. Detta pekar på att delar av Västmanland inte ingår i det snabbt växande ”kunskapssamhället”. Inom yrkesgrupper för hantering av kunskap har 37 96 av de sysselsatta grundskola och 2-årig gymnasieutbildning medan 63 26 har 3-årig teoretisk gymnasieutbildning och högskoleutbildning. I Stockholm-Uppsala-området är andelen intagna till 3-åriga teoretiska gymnasieutbildningar 50-80 26 av en årskull. I Västmanland är motsvarande siffror 28-46 90. Herr talman! Alldeles uppenbart kommer det att behövas stöd i strukturomvandlingen i Västmanland inom ramen för regionalpolitiken. Men det är också alldeles uppenbart att en förutsättning för framgång är en kraftfull förstärkning av infrastrukturen. Utbildningen — både gymnasieskolan och vuxenutbildningen liksom högskolan — är av vital betydelse. Som vi västmanlänningar ser det är Mälarbanan — alltså snabbtåg mellan Örebro, Västerås och Stockholm — det just nu viktigaste och största investeringsobjektet. För Bergslagen är det glädjande att den anslutande Bergslagspendeln är under utbyggnad. Västmanland behöver stöd för att utveckla infrastrukturen!

Herr talman! I propositionen sägs det att Stockholmsregionen har de bästa förutsättningarna att utöva internationell dragningskraft och att detta har betydelse för hela landet. Jag delar den uppfattningen. Samtidigt sägs det att det är av nationellt intresse att dämpa en alltför snabb tillväxt, eftersom en sådan skapar stora problem. Jag delar också den uppfattningen. De problemen är ju särskilt akuta just nu. Omlokaliseringar av statlig verksamhet måste även framdeles vara viktiga inslag för regional utveckling, sägs det också. Jag delar också den uppfattningen. Arbetsmarknadsutskottet säger att det är nödvändigt att komma till rätta med brister i infrastrukturen i storstadsområdena. Omlokalisering är viktig, säger utskottet. I första hand bör den lokaliseras till de s.k. stödjepunkterna, dvs. länscentra. Också detta är en rimlig utgångspunkt. Jag har i en motion tillsammans med Gudrun Norberg pekat på möjligheterna att utreda en sådan utlokalisering till Örebro. Det gäller att utreda möjligheterna att flytta hela statistiska centralbyrån till Örebro. Örebro län har en ogynnsam utveckling. Statlig verksamhet, regementet, skall läggas ned. En omlokalisering medför ofta stora kostnader och stora sociala problem. En flyttning av hela SCB skulle reducera dessa problem, eftersom en stor del av verket redan är lokaliserat till Örebro. Basen finns där. Jag tror inte, herr talman, att det finns många exempel på en omlokalisering som är lättare att göra. Jag förstår i och för sig att arbetsmarknadsutskottet inte direkt kan besluta om flyttning av statliga verk. Men utskottets allmänna uttalanden blir uddlösa och ett spel för gallerierna om man inte ens kan säga att förslag som är genomförbara på ett rimligt sätt bör utredas. Jag kommer att återkomma med en ny motion, en utförligare sådan, till nästa riksmöte och nöjer mig nu med att yrka bifall till reservation 128. Socialdemokraterna och moderaterna vill bl.a. att Guldsmedshyttan och Ramsberg skall tas bort ur stödområdet. Det är beklagligt. De här delarna av Lindesbergs kommun visar strukturproblem som inte på något sätt skiljer sig från de områden som får vara kvar i stödområdet. Det skall bli mycket intressant att få höra vad Maud Björnemalm, som känner till dessa områden, har att säga om socialdemokraternas och moderaternas ställningstagande.

Herr talman! Bergslagen har sedan slutet av 70-talet drabbats hårt av strukturrationaliseringar på grund av ett mycket ensidigt näringsliv. Rationaliseringar har lett till industrinedläggningar, arbetslöshet och befolkningsminskning. En utflyttning har skett av framför allt ungdomar. Som utskottet skriver i sitt betänkande har Bergslagen berörts av två särskilda utvecklingsprogram — det första 1984 och det andra 1986. Regering och riksdag har beslutat att särskilda stödinsatser skall göras i 23 kommuner. Bergslagsprogrammet innehåller främst långsiktiga åtgärder som skall ge bra förutsättningar för att man skall kunna utveckla redan befintligt näringsliv och underlätta för nya företag att etablera sig. Att förnya ett näringsliv, som det i Bergslagen, kräver en lång tidsperiod, ca 20-30 år. Men man kan säga att grunden är lagd. Insatserna har samordnats av Bergslagsdelegationen, som tillsattes 1986 och som slutför sitt arbete den 30 juni i år. Bergslagskommunerna anser att det är viktigt att fortsätta och att vidareutveckla Bergslagsdelegationens arbete och har därför gått samman och bildat Intresseföreningen Bergslaget, där 24 kommuner ingår. Även om Bergslagen under senare delen av 80-talet haft en i stort sett positiv utveckling, kan man nog säga att det till stor del beror på den goda konjunkturen. En del av strukturförändringarna har därför kommit att skjutas på framtiden, men de är en faktor som kommer att påverka näringsliv och arbetsmarknad i Bergslagen. Bergslagskommunerna är nu inplacerade i något av stödområdena. De nuvarande stödområdena A, B och C kommer som bekant att försvinna och ersättas av stödområdena 1 och 2. Flera av Bergslagskommunerna kommer nu att stå utanför en stödområdesplacering, och några kommer att vara tillfälligt inplacerade. Det här ser man från kommunernas sida som ett stort problem, och man vill understryka vikten av en lika behandling, eftersom de problem man har är gemensamma. Jag kan ta min egen hemkommun som exempel, Lars Ernestam. Lindesbergs kommun har sedan 1970 enbart i den norra delen av kommunen förlorat 1 500 arbetstillfällen till följd av strukturomvandling. Den delen, dvs. Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar, tillhör sedan början av 80 talet stödområde C. Det har varit en bidragande orsak till en positiv utveckling av näringslivet i den kommundelen. Detta område kommer enligt förslaget i propositionen att hamna utanför det nya stödområdet. Egentligen borde det vara tvärtom, dvs. att hela kommunen skulle in i ett stödområde. Kommunen har nämligen stora strukturella problem och är beroende av basnäringar som pappersoch massaindustrin. Nedläggningen av Oppboga bruk medför att ca 160 arbetstillfällen försvinner. Vid rationaliseringar för ca ett år sedan försvann ca 100 jobb. Neddragningar inom försvarsindustrin i Karlskoga påverkar också sysselsättningen i Lindesberg. Under de senaste två åren har ca 200 arbetstillfällen försvunnit vid LIAB. Lindesberg har samma problem som de övriga Bergslagskommunerna i länet och borde därför behandlas på samma sätt, dvs. inplaceras i samma stödområde. Herr talman! Som tidigare påpekats krävs det många och långsiktiga åtgärder för att man skall komma till rätta med Bergslagens problem. Och då skall man naturligtvis se stödområdesplaceringen som en viktig del. Därför kräver Bergslagens kommuner att samtliga skall placeras i stödområde, eftersom det inte finns någon anledning att i det här avseendet skilja dem åt.
Herr talman! Jag har lyssnat på Maud Björnemalm, och jag kan instämma i mycket av det hon säger. Hon har lämnat en bra redogörelse för vad som har hänt i norra delen av Lindesbergs kommun, och det är mycket lätt för henne att göra det, eftersom hon bor och är aktivt verksam där. Men jag fann att hon inte yrkade bifall till något förslag om att dessa områden skulle få vara kvar i stödområden. Därför tycker jag att det vore rimligt, om det som Maud Björnemalm säger inte är helt uddlöst, att hon t.ex. tillsammans med oss röstar på reservation 6, där vi kräver att Lindesberg och likartade kommuner skall få vara kvar i stödområden.

Herr talman! Jag vill framhålla den svåra situation som drabbat Kristinehamns kommun och många hundra av dess invånare. 350 jobb försvinner om Saab-Scanias nedläggningsplaner genomförs. Kristinehamn har redan stor arbetslöshet. Kommunen ligger i en problemfylld region, men det har inte arbetsmarknadsutskottet riktigt förstått, det tyder betänkandet dess värre på, detta trots att Karlskoga, Bofors och Storfors är kända orter i arbetsmarknadsoch industridepartementet. Det är nu angeläget att regeringen mobiliserar de stora och dyrbara resurser man har till förfogande på arbetsmarknadspolitikens område. Kristinehamn måste få nya arbetstillfällen. Det vore också på sin plats om regeringen såg till de många ekonomiskt krävande behov som finns i Värmland. En god infrastruktur saknas på flera håll i länet. Värmland fick bara en fjärdedel av behoven täckta i den senaste anslagsbeviljningen. Med moderat regeringspolitik hade Värmland kunnat vara med och dela på en hel miljard kronor extra till vägbyggen och vägförbättringar i den kommande budgeten. Värmland skulle också må bättre av moderat skattepolitik. Skattebördan är redan stor på landsbygden och i skogsbruket. Ännu värre blir det med den nya skattepolitiken som sannerligen inte är gynnsam för regienalpolitiken. Jag skall nämna som exempel förbudet mot den kvittning som man tidigare haft glädje av i jordbruk och andra mindre företag, inte minst på landsbygden. Det är ett exempel på hur illa det kommer att slå med den nya skattepolitiken. Där finns också redan en väldig momshöjning som turistbranschen är på väg att få svåra konsekvenser av. Det är mycket illa för det värmländska landskapet och den värmländska landsbygdsförsörjningen, naturligtvis också i andra delar, tätorter och städer, där den s.k. turistmomsen kommer att slå väldigt hårt. Det finns en rad exempel på hur skattepolitiken motverkar regionalpolitiska strävanden. Herr talman! Gullan Lindblad och jag har väckt flera motioner i regionalpolitiska ärenden.

Sådana olyckor höll på att ske i Värmland och i norra Dalsland. Socialdemokraterna har varit motsträviga då det gällt förslagen om att föra in Säffle, Sunne och Årjäng i stödområde 2, men till sist har man tvingats ge efter för borgerliga krav. Det har alltså lett till att bl.a. Gullan Lindblads och min motion fått bifall i utskottet. Nu får man hoppas att kommunerna är alerta och skapar goda ramar åt bra företagsamhet som är så angeläget i Värmland. Kristinehamn ville riksdagens arbetsmarknadsutskott inte placera in i tillfälligt stödområde. Vårt moderata förslag har avvisats, men just i dag har vi i stället fått ett ja av industriminister Rune Molin. Han har upptäckt vad vi moderater framhållit i våra motioner, bl.a. att 480 arbetstillfällen försvann under fjolåret i Kristinehamn och att 40 anställda är uppsagda vid ett av företagen. Lägger man därtill de 349 jobben vid Saab-Scanias fabrik i kommunen står problemen i eldskrift för oss alla. Varslen planeras nu, och fram emot jultid blir det dags att börja avvecklingen av fabriken i Kristinehamn som följd av minskad bilförsäljning. Jag utgår ifrån att Kristinehamns kommunledning nu kommer att mötas av stor samarbetsvilja från olika organ som vi skattebetalare håller i gång för att bl.a. skapa industriutveckling i vårt land. SIND och utvecklingsfonderna hör dit. Kristinehamn måste nu bli fullt synligt på den svenska industrikartan. Kommunen har gjort stora ansträngningar för att finnas där. Det är en bra kommun. Där finns gott om god arbetskraft, där finns bostäder, och där finns vilja att åstadkomma trivsel för alla boende. Länsstyrelsen i Värmland planerade nu vid ett sammanträde i dag på förmiddagen att göra framstötar i regeringskansliet. Jag utgår, herr talman, ifrån att vi värmlänningar blir väl bemötta i regeringskansliet och får effektiv hjälp till självhjälp.